Om man räknar med den avgång från Öresundsvarvet som är föreslagen i propositionen och fördelar den på fem år, som det är fråga om, så innebär det att 584 personer skulle lämna varvet. Vi har en naturlig avgång — det blir 450 personer kvar. Samtidigt redovisar verkstadsföretagen inom tre mils pendlingsavstånd ett behov av arbetskraft på 545 personer för innevarande år. Detta visar att arbetsmarknadssituationen är ganska gynnsam vid det här tillfället. Vi har i näringsutskottets betänkande sagt att man måste använda okonventionella metoder för att snabbt få till stånd övergången och få den att fungera på ett rationellt sätt. Vi tycker att man skall sätta sig ned tillsammans —företrädare för näringslivet i Sydsverige, facket, företagen och arbetsmarknadsmyndigheterna — för att finna vägar att snabbt lösa de här problemen. Vi vill också understryka vad som har sagts om samarbetet med Kockums. Eftersom det är så kort avstånd mellan de här båda varven tror jag det bör kunna leda till att man på ett rationellt sätt tar till vara de möjligheter och resurser som finns i Landskronaområdet. Till sist vill vi betona att man måste anstränga sig för att få till stånd verkstadsproduktion på Öresundsvarvet, så att man kan behålla varvet som arbetsplats. Vi tror att det utskottet föreslår är den riktigaste vägen för Landskronaområdet. Vi tror att den ger den största tryggheten för framtiden. Därför måste beslutet fattas nu och ge klara besked till dem som skall genomföra de omvandlingar som förestår.

Herr talman! Jag skall inte i onödan pressa och plåga Hugo Bengtsson när det gäller den fråga jag tog upp — han har mycket att göra med sina motståndare från regeringssidan. Låt mig bara avslutningsvis i den frågan säga att man faktiskt i reservation 1 kunde ha skrivit på ett annat sätt och låtit bli att tala om nedläggningar av hela varvsenheter. Det är som sagt självklart för vpk att stödja varje yrkande som är bättre än regeringens, och vi kommer givetvis att stödja även reservation 1 i den voteringsomgången. Men med tanke på den av mig berörda formuleringen känns det inte särskilt bra — det vill jag säga ifrån.

Herr talman! Den här debatten, som i hög grad rör Öresundsvarvet i Landskrona, blir som jag ser det kanske väl negativ, väl syftande till att diskutera vad som har varit. Jag tycker att vi — och det är jag medveten om att Hugo Bengtsson också gärna vill — skall rikta blickarna framåt. Jag tror att det vore en fördel om vi gemensamt skulle försöka göra det.

Utifrån detta faktum har kommuninvånarna att agera. Hur kommer kommunen bäst ut ur detta? Självfallet genom det föreliggande regeringsförslaget, som innebär en möjlighet för kommunen och bygden att bryta sitt ensidiga beroende av denna konjunkturkänsliga marknad.

Marknaden för fartyg kommer nämligen, så långt vi kan överblicka framtiden, att åka berg och dalbana och inte ge den trygghet för de anställda som vi alla borde eftersträva. Jag ifrågasätter inte det ärliga uppsåtet och den goda viljan, men jag är övertygad om att socialdemokraterna och reservanterna är på väg att göra Landskrona kommun en björntjänst, som innebär att kommunen på lång sikt får mycket sämre utvecklingsmöjligheter och en mycket ensidigare arbetsmarknad och att de anställda får mindre av den trygghet i arbetslivet som vi vill erbjuda dem.

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att vi självfallet, oavsett utgången av dagens debatt, är beredda till en fortsatt dialog med Landskrona kommun och företrädarna för länet beträffande de aktuella problemen.

Detta uppbindande av samhälleliga resurser i varvet har rimligen den effekten att man inte helt opåverkat kan göra en maximal satsning i övrigt.

Det finns verkligen anledning för riksdagens ledamöter att allvarligt tänka över vad man här ger sig in på. Jag vidhåller mitt omdöme, att den socialdemokratiska reservationen är en björntjänst på lång sikt när det gäller att ge Landskrona kommun den näringslivsstruktur och den arbetsmarknad som man eftersträvar.

Herr talman! Har man ingen marknad skall man inte heller producera några varor. Svensk varvspolitik har byggt — och bygger fortfarande — på antagandet att det trots allt kommer att finnas en marknad för ett antal svenska varv. Denna marknad kommer visserligen att se annorlunda ut, men man har ändå denna inriktning, trots sjöfartskris och uppkomsten av nya konkurrenter, vilka kan leverera samma båtar till ett väsentligt lägre pris. Varvspolitiken har i många år baserats på en orimligt optimistisk utvecklingstro vad gäller svensk varvsproduktion. Såväl politiker som varvsföretag har syndat. Också andra länder står inför samma problem — vi är Nr 164 alltså inte ensamma. Men det gör i det här fallet inte problemen mindre. Vad det gäller är att hitta de speciella nischer, där svensk varvsteknik kan hävda sig. Ofta talas det om alternativ produktion, men självfallet är även vissa fartygstyper intressanta. Vad det vidare gäller är att hitta former för en industriell strukturomvandling som för de anställda är socialt acceptabla. Storleken av de berörda arbetsplatserna har ställt arbetsmarknadspolitiken inför ett helt unikt problem. Detta är bakgrunden till näringsutskottets betänkande. Näringsutskottet har ställt sig bakom regeringens allmänna tanke att man för tre av storvarven skall satsa på att dessa år 1985 blivit internationellt konkurrenskraftiga företag, dvs. utskottet har skärpt den något suddiga formulering som propositionen har av detta krav. Vi föreslår ett tillkännagivande på denna punkt. Utskottet framhåller det som särskilt viktigt att ägaren — staten — klart markerar den tidpunkt då lönsamhetskravet måste vara uppfyllt. Siktet skall vara inställt på 1985, och Svenska Varv har att söka uppnå det målet. Det finns naturligtvis en risk att vi här begår ett misstag liknande vad vi tidigare gjort oss skyldiga till, nämligen att vi gör en för positiv tolkning av marknaden och om några år får konstatera att ytterligare något eller några av storvarven måste läggas ned. Det finns emellertid även andra argument än sysselsättningsmässiga för att välja den kurs vi nu väljer. Bl. a. är satsningen i dag, långt mer än vid tidigare varvsbeslut, inriktad på andra produkter än det förhållandevis enkla båtbyggande som tidigare var varvens huvudsakliga uppgift. Svenska Varv höjer nu sin teknologiska nivå. Lyckas denna omstrukturering blir dessutom — samhällsekonomiskt sett — kapitalinsatsen inte så överväldigande. Vi slipper de stora nedläggningskostnader som annars skulle uppstå. Att näringsutskottet sätter en tidsgräns vid 1985 innebär inte att vi kommer att ”slippa ifrån” varvsfrågorna under åren fram till dess. Redan i höst är det ju enligt regeringen dags att diskutera sysselsättningspolitiska åtgärder, och då särskilt med anknytning till Landskrona. Men vi markerar ändå en strävan att få till stånd ett långsiktigt beslut som inte skall behöva justeras varje år. Det är just på detta område — förekomsten av något så när klara och något så när långsiktiga besked från staten till anställda och företagsledning inom varvsföretagen, liksom till deras kunder och leverantörer — som jag tycker den principiella skillnaden går när det gäller socialdemokraterna och regeringspartierna. Skall det vara någon mening med målet internationell konkurrenskraft måste staten — som både är ägare och svarar för de industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska subventionerna — tala om för företagen var gränserna går både tidsmässigt och ekonomiskt. Men detta vägrar socialdemokraterna att göra. Man vill bara ha ”erforderliga” resurser och ”erforderlig” tid. Även på en annan punkt illustreras skillnaden i synsätt mellan regeringspartier och socialdemokraterna. 800 milj.kr. föreslås i bidrag till vissa 67 utvecklingskostnader. 360 miljoner av dessa skall gå till prefabricerade processanläggningar, resten — 440 miljoner — till andra verksamheter. Här vill socialdemokraterna kräva en detaljstyrning av hur pengarna skall användas. Företagsledningen får inget större utrymme för egna bedömningar. Samtidigt är det med den socialdemokratiska uppläggningen oklart vad konsekvenserna blir om företaget använder pengarna på ett otillfredsställande sätt. Majoriteten har i stället valt att tala om vad konsekvenserna blir men också samtidigt ge företagsledningen möjlighet att i vederbörlig samverkan med de fackliga organisationerna verkligen satsa på de saker man bedömer har de största förutsättningarna. Innebörden i den tidsfrist man nu får är inte att varven fram till 1985 får fullmakt att förlora hur mycket pengar som helst.

Om något varv lyckas få ett kommersiellt genombrott har det inte bara tillåtelse utan snarare skyldighet att utnyttja detta för att öka sin produktion. I detta sammanhang har bl.a. Kockums Varv nämnts. Både Kockums Varv och Öresundsvarvet bör få ha flexibilitet att utnyttja marknaden. Utskottet har föreslagit en del förändringar i förhållande till propositionen. Jag har redan berört det förtydligande — tillkännagivande — som vi gjort rörande den tidpunkt vid vilken varven förväntas vara konkurrenskraftiga. Vidare har utskottet ändrat utformningen av räntestödet till varvsindustrin. En svensk beställare av fartyg vid svenskt varv bör inte i räntehänseende ges sämre villkor än en utländsk beställare som köper samma fartyg. Att tillämpa en annan ordning kan ses som omvänt handelshinder, och propositionens förslag på denna punkt bör ändras. I något fall har näringsutskottet yrkat rent avslag på propositionens förslag. Så är fallet beträffande frågan om stödområdet i Landskrona. Beslutet i dag innebär problem för många orter. Massmedia har noga följt utskottsbehandlingen. Små orter har ställts mot stora, norr mot söder. Låt mig bara när det gäller Finnboda Varf dementera uppgiften att vi ”räddat” detta Stockholmsvarv. Överläggningarna mellan Stockholms läns landsting, Stockholms och Nacka kommuner berörs inte. Finnboda skall inte tära på Svenska Varvs budget. Herr talman! Det är ju väl bekant att företrädare för alla utskottets tre icke-socialistiska partier lagt ned åtskilligt arbete på att få till stånd en ändring vad gäller Landskronavarvet. Redan innan propositionen lades fram kunde klarsynta betraktare lätt konstatera var en majoritet inom riksdagen befann sig. Ett flertal sammankomster hade visat detta. Och eftersom det på den här punkten förekommit en del yviga uttalanden om ”bypolitik” vill jag göra några allmänna påpekanden. Det är naturligtvis av värde om så här genomgripande förändringar i ett statligt företags verksamhet — vilka dessutom så kraftigt berör en enda kommun — kan ske i bred enighet. Nr 164 Att det blivit problem när det gäller Landskrona beror inte så mycket på Torsdagen den saker som hänt här i riksdagen. Sannolikt finns det minst två andra orsaker. 5 juni 1980 Den ena orsaken är att det blir problem för Landskrona om Öresundsvarvet läggs ner. Näringsstrukturen är mycket ensidig. Efter vad vi har hört här i debatten är sysselsättningsläget besvärande. Detta är ett strukturellt problem. Regionen har i och för sig goda förutsättningar att hävda sig men behöver hjälp till omvandling. Någon permanent inplacering i stödområdet har därför näringsutskottet — i likhet med arbetsmarknadsutskottet — inte kunnat förorda. Stödområdet skall reserveras för de permanent underprivilegierade områdena. Men någon hjälp till omvandling har inte Landskrona fått i propositionen. Och detta är den andra orsaken till problemen som uppstått här i riksdagen. I propositionen saknas i stort sett förslag till konkreta åtgärder i Landskronaområdet. I huvudsak finns bara en hänvisning till ett nytt regeringsförslag om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skall komma till hösten. Hur dålig framförhållningen är inom Svenska Varvs ledning har också framkommit vid den hearing utskottet hade med just denna ledning. Uppdelningen i två olika propositioner har vi från utskottets sida fått acceptera, men låt mig understryka att jag tror det hade varit mer lyckligt om ett klart besked i endera riktningen från regeringen i själva nedläggningsfrågan hade kombinerats med konkreta förslag när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Förslag till en mer konkret utformning av dessa fanns ju också under propositionsarbetets gång. Preciseringen på dessa punkter har också betydelse för trovärdigheten i de övriga beslut riksdagen tvingas fatta. Som det nu blev, kombineras uppskovet med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till hösten med ett uttalande om att nedläggningen av Landskronavarvet skall ske ”i en takt som bestäms med hänsyn till möjligheterna för de anställda att få nya arbeten”. Som jag tidigare nämnt har utskottet här klart sagt ifrån. Det är absolut nödvändigt med ett klart besked om vilken tidsfrist som gäller. Vi föreslår — och detta innebär ju en ändring, eller snarare en precisering jämfört med propositionens förslag — att omvandlingen av Öresundsvarvet skall vara helt avslutad senast 1985. Detta är den utformning näringsutskottets betänkande slutgiltigt fick. Den lösning som företrädarna för utskottets borgerliga partier dessförinnan diskuterade innebar att man inte nu skulle fatta ett nedläggningsbeslut. Man skulle i stället ge detta varv en sista chans, och liksom rörande de andra varven skulle detta ha förenats med ett mycket klart besked om att det verkligen handlade om just en sista chans. Den lösning vi diskuterade och som förvisso var väl förankrad på Skånebänkarna, trots att det inte var någon odelat behaglig lösning för Öresundsvarvet, innebar att fartygsproduktionen vid varvet om tre år skulle vara reducerad med två tredjedelar av nuvarande kapacitet. Om lönsamhet då inte ansågs möjlig att uppnå, skulle också den resterande fartygsproduktionen avvecklas. Det fanns de som gjorde gällande att vad vi utskottsledamöter i det här 69 avseendet sysslade med var att diskutera alternativ till propositionen som skulle ha inneburit ökade statliga kostnader. Jag vill säga att man inte kan vara så säker på den saken. Två argument talar mot en sådan tolkning. För det första skulle ju resultatet av ”ett misslyckande” i utskottet lätt ha kunnat resultera i att den socialdemokratiska linjen vunnit här i kammaren. För det andra talar propositionens oklara utformning för att även nedläggningsalternativet skulle ha kostat staten utomordentligt mycket pengar. Omfattningen av de olika statliga stödåtgärderna skall inte bestämmas förrän till hösten. De oklarheter som propositionen har rörande den framtida nedläggningen kan också lätt resultera i att man vid varvet fortsätter att bygga båtar under en ganska lång tid utan att det sker någon anpassning till utvecklingen. På en direkt fråga av mig till ledningen för Svenska Varv vid utskottets hearing, hur man skulle klara sysselsättningen, fick jag till svar: Vi har inga planer. Vi får väl bygga båtar som inte är lönsamma på Landskronavarvet. — Jag tycker att min fråga var befogad och att det var ett upplysande svar jag fick. De som vill göra gällande att de inom utskottet under hand diskuterade lösningarna med säkerhet skulle ha blivit mycket dyrare för staten grundar sig endast på gissningar. Det enda vi vet med någon säkerhet är att ett beslut enligt den socialdemokratiska reservationen — vilket kan bli en direkt följd av att andra lösningar inte kunde uppnås — med största sannolikhet blir dyrare än ett beslut enligt regeringens förslag. Hur mycket dyrare vet vi inte. Den socialdemokratiska reservationen innebär ju att man beträffande Öresundsvarvet på en och samma gång yrkar bifall till två motioner, vilka på en central punkt inte har samma utformning. Den motion som väckts av två folkpartister innebär samma uppläggning som propositionen valt för de tre andra storvarven, nämligen att Öresundsvarvet senast 1985 skall vara i den kommersiella sektorn. Det innebär samma krav på lönsamhet som för de andra storvarven, även om tidfristen är längre än den vi diskuterade under hand i utskottet — vi satte ju gränsen till 1983. I den socialdemokratiska motionen saknas däremot anknytningen till en klart angiven tidsfrist. Men varför har då utskottet utformat sitt betänkande på ett sätt som i sina praktiska konsekvenser lätt kan leda till ökade kostnader för varvspolitiken? Ja, det är ju helt enkelt på det sättet att det måste finnas majoritet för en förbättring, om den skall kunna genomföras. Att mani politiken tvingas föreslå sådant som är inte den bästa utan kanske den nästa bästa lösningen — och gör detta på grund av de politiska förutsättningarna för att nå ett beslut — är så vanligt att det hör till de grundläggande arbetsvillkoren inom politiken. Man kan därför bara konstatera att ett eventuellt regeringsnederlag på den här punkten tillhör de självförvållade nederlagen. När ett statsråd lägger propositioner med muntliga tillägg om att saker och ting får ordnas i utskottet — något som inte brukar förekomma och som kanske inte heller bör förekomma — hänger förutsättningarna för framgång förstås nära samman med om statsrådet i fråga sedan är beredd att medverka till att man verkligen löser saken i Nr 164 utskottet. Jag kan bara tillägga att vi från utskottets sida, även om vi gjort åtskilliga förändringar i propositionen, också har gjort en hel del för att statsrådet skulle slippa just det här speciella nederlaget. Vi hade inte gjort oss det besväret om vi inte hade varit övertygade om att den lösning vi diskuterade i vart fall var lika sakligt hållbar som det förslag i propositionen vi nu trots allt stannat för. Vi hade med andra ord inte möjlighet att välja det bästa förslaget, och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag. Herr talman! Den arbetsmarknadspolitiska delen av propositionen belyses häri debatten mer av våra kolleger i arbetsmarknadsutskottet. Jag har redan gjort kommentarer beträffande Landskrona. Rent allmänt kan sägas att näringsutskottet har samma uppfattning som arbetsmarknadsutskottet i fråga om den sysselsättningsgaranti som socialdemokraterna föreslagit och om hanteringen av det Projekt 80 som nu finns i Göteborgsregionen. Vid de kommande överläggningarna om sysselsättningspolitiska insatser vid varven får man väga den omständigheten att anställningsgarantin i dag finns vid vissa varv mot de invändningar som kan riktas mot systemet. Det är således tveksamt om statsmakterna för enskilda företag eller branscher i princip skall göra sådana åtaganden som P 80 innebär. BI. a. kan anställda i andra branscher eller företag med problem anse sig ha rätt till samma garantier. I den socialdemokratiska reservationen rörande P 80 framhålls det stora antalet äldre och begränsat arbetsföra inom projektets ram. Någon klar bild över hur kostnaderna fördelas har man inte. Det är just detta riksdagen skall få i höst, kan vi från utskottsmajoritetens sida då konstatera. Det är också mot den bakgrunden som näringsutskottet — lika litet som arbetsmarknadsutskottet — ser årsskiftet 1980-1981 som en stupstock för projektet. Eftersom höstens riksdagsbeslut kan väntas tämligen sent ser vi inga hinder för att P 80 får fortsätta en bit in på 1981. Utskottet har inte något att erinra mot att regeringen får besluta om att projektet får fortsätta någon tid in på 1981 om det bedöms lämpligt. Arbetsmarknadspolitiska medel är till för att hindra arbetslöshet och för att få vår arbetsmarknad att fungera bättre. Problemen i det här fallet är mycket stora. Många människor är direkt berörda. Vi måste se till att vi får en konkurrenskraftig industri — ett näringsliv som kan exportera och ge oss de resurser vi så väl behöver i vårt nuvarande ekonomiska läge. Men tryggheten till anställning har ett värde i sig. Det är därför vi inom folkpartiet hårt har tryckt på det sociala ansvaret — en omvandling i acceptabla former. De förändringar vi från utskottets sida har föreslagit i propositionen har bl.a. detta till mål. Ge varven en chans, men ställ krav på dem! Se till att det finns ett skyddsnät, men verka för att det inte skall behövas!

Herr talman! Orderstockarna vid världens varvsindustrier har nu sjunkit kontinuerligt t.o.m. 1978 från en mycket hög nivå som vi hade 1974. De stora orderstockarna sistnämnda år möjliggjorde under ett flertal år ett högt 71 kapacitetsutnyttjande — detta framför allt fram t.o.m. 1977. Därefter har kapacitetesutnyttjandet, i första hand i de svenska storvarven, sjunkit ganska kraftigt. Bedömningar om orderingången till varvsindustrin under 1980-talet har gjorts av flera internationella organisationer inom varvsoch sjöfartsnäringarna. Gemensamt för dessa bedömningar är att en betydande överkapacitet kommer att råda inom varvsindustrin under hela 1980-talet. Under förutsättning av ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom Svenska Varv bedömer företagsledningen att den genomsnittliga årliga försäljningsvolymen under perioden 1980-1984, som dagens beslut skall beröra, motsvarar ungefär 4,9 miljoner direkta produktionstimmar. Under år 1980 uppgår den kapacitet som finns inom Svenska Varv till ca 10 miljoner timmar vid varven. Riskerna för att inte tillräckligt framgångsrikt kunna genomföra detta nödvändiga utvecklingsarbete är förhållandevis stora inom samtliga affärsområden som Svenska Varv har tänkt sig att arbeta inom, möjligen med undantag för bulkfartygen. Det är därför osäkert om en lönsam volym av ca 5 miljoner direkta produktionstimmar per år kan uppnås, som Svenska Varvs strukturplan förutsätter. Svenska Varv framhåller att den proportionella minskningen av produktionsvolymen vid vart och ett av storvarven under senare år har gjort att samtliga storvarv i dag har ett lågt kapacitetsutnyttjande med åtföljande lönsamhetsproblem. Detta har försämrat varvens konkurrenskraft. Fortsatta proportionella minskningar skulle ytterligare försämra konkurrensförmågan på ett sådant sätt att varje varv blir nedläggningshotat om det inte redan är det i dag. Den starka minskning av produktionsvolymen som förutses är därför inte möjlig att genomföra genom en ytterligare proportionell minskning vid varje varv. Det blir därför nödvändigt att lägga ned en eller flera varvsenheter. Från näringspolitiska utgångspunkter är det väsentligt att varvens produktionsvolym anpassas till marknadsförutsättningarna. Skälen är naturligtvis flera. Statens kostnader för varvsindustrin har enbart under åren 1977-1979 uppgått till ca 12 000 milj.kr. Detta innebär kostnader — för skattebetalarna — som uppgår till ungefär 0,5 milj.kr. per anställd. Det är väldigt mycket pengar per anställd och år, satsningar som är tämligen unika i det svenska näringslivet. Solidariteten mellan skilda landsdelar kräver också att samhällets insatser kan koncentreras till de delar av landet där behovet är störst. Moderata samlingspartiet krävde i en partimotion för drygt ett år sedan — vid föregående års riksdag — en kraftig neddragning av varvskapaciteten till en nivå som då motsvarade marknadsförutsättningarna. Vi förordade en neddragning till 6 miljoner direkta arbetstimmar och nedläggning av två storvarv. Utvecklingen har i allt väsentligt gett oss rätt i de bedömningar som då gjordes i nämnda motion. Det måste vara ett oavvisligt krav i årets varvsbeslut att Svenska Varv kan uppnå lönsamhet 1985. I annat fall bör Svenska Varv avvecklas — efter det att oerhört mycket pengar under tio års tid satsats på att rekonstruera företaget, satsningar som är unika i svenskt näringsliv och svensk näringspolitik. Svenska Varv har i sin strukturplan med utgångspunkt i marknadsutrymmet bedömt hur stor kapacitet som kan behållas vid Svenska Varv. Svenska Varv har sedan sett hur olika varvsenheter kan kombineras för tillverkning av de båtar som marknaden kan ta emot och som man förhoppningsvis kan sälja till någorlunda rimliga priser. En viktig aspekt har då varit att varvsenheterna måste vara tillräckligt stora för att snabbt och säkert kunna leverera — en aspekt som återkommer i den partimotion vi avlämnade vid föregående års riksmöte. Öresundsvarvet var den enhet som på grund av storlek och produktionsinriktning bedömdes som svårast att passa in i en förändrad struktur. Svenska Varv föreslog därför nedläggning av Öresundsvarvet. I den bedömningen kan jag instämma. Denna debatt borde snarare handla om ytterligare nedläggning av ett storvarv, dvs. tvåvarvslösning, än om behållande av samtliga fyra storvarv — som faktiskt i dag har diskuterats i denna kammare. Öresundsvarvet har inte gått med på Svenska Varvs bedömning om varvets nedläggning. Det är kanske föga märkligt. I en långsiktsplan visar man att varvet kan uppnå lönsamhet till 1985. Öresundsvarvets ledning har gjort en prognos för ett antal projekt, främst specialfartyg. Dessa skulle byggas med en reducerad kapacitet vid varvet. Varvet skulle dras ned till ca 70 90 av dagens kapacitet. Andelen nybyggnad av fartyg skulle minskas från 85 96 till 54 20. Reparationsverksamheten skulle öka. Antalet anställda skulle minskas från 2 500 innevarande år till 1800 om fem år. Detta skulle ske huvudsakligen genom naturlig avgång. Öresundsvarvet bedömer resultatet under perioden 1980-1985 så att det skulle bli förhållandevis begränsade förluster. Åren 1980-1983 skulle ge en förlust på 203 milj.kr., medan de två sista åren under perioden skulle ge ett överskott på 170 milj.kr., allt enligt Öresundsvarvets egna planer. Prognoser för lönsamhet är självfallet beroende av vilken marknadsbedömning man gör. Öresundsvarvet konstaterar att det blir ganska betydande förluster på samtliga inneliggande order utom en. Prognosfartygen — som man inte har order på — skulle däremot gå med vinst enligt Öresundsvarvets prognoser. Det är en mycket, mycket optimistisk bedömning, som jag definitivt inte kan instämma i. När det gäller specialfartygen nämns som konkreta projekt SSAB:s transportsystem och Weyerhaeuser. SSAB-projektet är inte aktuellt, då SSAB valt järnvägstransporter i stället. Trots detta bedömer fortfarande Öresundsvarvet chanserna till avslut som goda. Weyerhaeuserprojektet är ytterligt osäkert och kan möjligen realiseras i mitten på 1980-talet. För att få den kostnadstäckning för färjor som Öresundsvarvet förutser måste prisnivån för färjor gå upp 50 90. Det är en ganska optimistisk bedömning. I övrigt nämns ett antal mycket lösliga möjligheter till nya marknader. Optimismen i planen kan illustreras av prognosen för 1982. När planen gjordes trodde varvet att det skulle kunna få order på specialfartyg för leverans 1982 med minst 85 70 kostnadstäckning. Under våren har kontrakt tecknats för tre ytterligt standardmässiga fartyg som ger endast 75 94o kostnadstäckning. Fartygen skall levereras till Holland 1982, och den leveransen innebär en förlust på ytterligare 90 milj.kr. Fartygen kommer att belägga halva kapaciteten på Öresundsvarvet. Vidare byggde Öresundsvarvet fyra specialfartyg till Stena Line AB. Två båtar levererades under 1979, de resterande i år. Kostnadstäckningen för den första båten var endast 50 90 — man fick alltså bara betalt för hälften av kostnaderna. Priset låg under materialkostnaden. En viss förbättring uppnås troligen för senare båtar genom serieeffekter, men denna förbättring kommer ändå att vara förhållandevis liten i jämförelse med de förluster det i detta sammanhang är fråga om. De allvarligaste konsekvenserna av att Öresundsvarvet behålls kan kanske inte räknas i kronor och ören för skattebetalarna. De gäller i stället hur verksamheten på Öresundsvarvet kommer att inverka på de mindre och medelstora varven. Det är här de stora problemen egentligen ligger. Öresundsvarvets plan förutsätter vidare att varvet får behålla sin reparationsverksamhet. Regeringen menar att denna verksamhet skall överföras till Kockums för att Kockums skall ges större möjligheter att klara sin volym. Kockums skall ju vara inriktat på att bygga mycket stora fartyg. Kapaciteten måste därför vara hög. Redan i Svenska Varvs strukturplan är det problem för Kockums att fylla ut nödvändig kapacitet under 1980-talets första år. Om reparationsverksamheten inte överförs från Öresundsvarvet, måste ytterligare pengar slussas till Kockums för att medge annan utfyllnadsproduktion, som inte ger kostnadstäckning. Öresundsvarvets storlek och produktionsinriktning gör att det, som sagt, främst konkurrerar med mindre och medelstora varv, framför allt när det gäller byggandet av mindre specialfartyg. Det är svårt att se hur Öresundsvarvet skall kunna behållas utan att allvarliga konsekvenser uppstår för småvarven. Öresundsvarvet har lika stor kapacitet som övriga småvarv tillsammans. I den bedömning som gjordes av den kommission som undersökte de mindre varvens situation konstaterades att kapaciteten — efter nedläggning av ett par småvarv och Öresundsvarvet — ändå överstiger marknadsutrymmet med 10 96. Om man antar att Öresundsvarvet i framtiden kan belägga kapaciteten med en produktion till 60 26 kostnadstäckning, blir förlusten ca 200 milj.kr. per år under perioden 1980-1985, totalt ca 1200 milj.kr. Det är mycket pengar för att man skall kunna behålla en förhållandevis begränsad sysselsättning. Det skall dock medges att bedömningen av procenttalet har gjorts av Svenska Varvs ledning och att den bedömningen kanske är något pessimistisk. Vad beträffar Kockums varv kan jag inte se några bärande skäl för att en större nybyggnadsvolym — som föreslås i reservation nr 3 — skulle vara en förutsättning för att varvet skall kunna överleva. Möjligheterna att väsentligt öka volymen vid bättre marknadsförutsättningar kvarstår ju. Det finns möjlighet att där mycket kraftigt öka produktionen, om man kunde teckna order till full självkostnadstäckning. Den möjligheten har utskottet lämnat Nr 164 öppen. Till dess finns det ingen anledning att hålla volymen på en hög nivå när det gäller en enligt min uppfattning olönsam fartygsproduktion. Vad gäller reservation nr 4 kan det enligt utskottets uppfattning vara önskvärt att någon form av produktion vid Finnboda Varf kvarstår under förutsättning att detta inte ytterligare kommer att belasta Svenska Varv eller skattebetalarna. Att däremot, som reservanterna vill, låsa Svenska Varvs ledning tror vi skulle vara besvärande och kanske ödesdigert. Trots den socialdemokratiska reservationen till förmån för en fortsatt fartygsproduktion vid Öresundsvarvet vill samma reservanter införa en generell anställningsgaranti inom Svenska Varv. Jag har ännu inte sett några som helst kostnadsberäkningar för en sådan anställningsgaranti. Men jag tror att vi kan vara säkra på att kostnaderna i varje fall inte kommer att bli små. Är det de socialdemokratiska reservanternas mening att samhället vid alla hot i framtiden om friställningar skall gå in med en form av anställningsgaranti? Det kommer att bli nödvändigt på många ställen i så fall. Finns det några ekonomiska beräkningar på kostnaderna för sådana anställningsgarantier, om de skulle bli legio och om man inom svensk näringspolitik skulle gå in med sådana så fort det blev problem med sysselsättningen någonstans? Man kan också fråga sig vad detta kommer att leda till i form av risker av en i det närmaste statisk eller stillastående samhällsutveckling och i form av ett visst slag av strukturomvandling? Eller utgör varvsregionerna något specialfall för reservanterna i utskottet? Varför skulle man i så fall prioritera satsningarna i Göteborgsoch Malmöregionerna framför alla andra delar av landet, där man inte är beredd att göra dessa mycket stora insatser? Utskottets förslag möjliggör en minskning av varvens kapacitet och därmed även av personalstyrkan under socialt acceptabla former. Som tidigare har nämnts här i kammaren har omfattande åtgärder för att klara sysselsättningen under acceptabla former vid en sådan neddragning utlovats av regeringen. Jag kan inte finna något skäl för att vi med hjälp av skattepengar skall skjuta problemen framför oss. När det gäller den penningtilldelning som behandlas i detta betänkande har det rått en viss förvirring om hur mycket resp. förslag skulle komma att kosta. Så mycket tror jag dock är klart att det socialdemokratiska förslaget kommer att bli dyrbarare. Man har i jämförelse med regeringens förslag föreslagit en ökning av avskrivningslånen med 225 milj.kr., en ökning av skuldbreven med 107 milj.kr., ökade bidrag till utveckling med 100 milj.kr. och ökade anslag till utvecklingsfonder med 75 milj.kr. Däremot har man dragit ned på medelstillskottet med 632 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Det förutsätter att reservanterna hävdar att förlusterna på Öresundsvarvet kommer att bli mycket mindre än vad Svenska Varv och regeringen förutsätter. Det rör sig här om en skillnad på 440 milj.kr., som alltså inte på något sätt skulle gå till spillo om den borgerliga majoriteten i näringsutskottet skulle vinna och Öresundsvarvet skulle kunna klara någon form av lägre förluster under kommande år. Dessutom förutsätter vi från den borgerliga majoriteten att det blir nödvändigt att skriva ned Öresundsvarvets anlägg 75 j ningsvärde mer än vad reservanterna vill. Man kan nämligen allvarligt ifrågasätta det ekonomiska värdet av dessa anläggningar. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här framfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan under samtliga punkter och avslag på reservationerna 1-9.
Jag får meddela att anslag nu uppsatts om detta sammanträdes fortsättning kl. 19.30 efter sedvanlig middagsrast.

Herr talman! Den fortsatta omstruktureringen av den svenska varvsindustrin kommer att innebära ytterligare friställningar i de berörda varvsregionerna. Då industrisysselsättningen i dessa regioner varit vikande under 1970-talet kommer förändringarna inom varvsindustrin att få allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. För Göteborg och Malmö har industrisysselsättningen under andra hälften av 1970-talet minskat med mer än 10 96. Tyvärr räknar man med att den utvecklingen skall fortsätta även under första hälften av 1980-talet. Mot denna bakgrund är det självklart för oss socialdemokrater att ägna sysselsättningsfrågorna stor uppmärksamhet i samband med förslagen om neddragning av den svenska varvskapaciteten. Departementschefen anmäler i propositionen att han avser att under hösten återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder på sysselsättningsområdet. Detta är helt otillfredsställande. Det kan inte vara rimligt att riksdagen skulle fatta beslut om den svenska varvsindustrins storlek utan att samtidigt få uppgift om vilka åtgärder regeringen föreslår för att upprätthålla sysselsättningen och dämpa den sociala oron på de berörda orterna. I vår partimotion 2019 föreslår vi därför att riksdagen redan nu skall ta ställning till konkreta förslag för att hålla sysselsättningen uppe. Vi föreslår bl.a. att den nu gällande anställningsgarantin för de varvsanställda skall bibehållas under den kommande omstruktureringsperioden och utsträckas till att omfatta även varven i Blekinge. Vidare föreslår vi att ett handlingsprogram snarast utarbetas för att skapa ny sysselsättning på varvsorterna. Slutligen anser vi att de regionala utvecklingsfonderna i Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län och Blekinge län skall tilldelas ett bidrag på vardera 25 milj.kr. för stöd till utvecklingsprojekt i varvsregionerna. Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att koncentrera mig på frågan om anställningsgaranti i varvsorterna i anslutning till reservation 8 i näringsutskottets betänkande. Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över detta, och vi socialdemokratiska ledamöter har anmält avvikande mening. Mina partikamrater i utskottet, Bernt Nilsson och Hans Gustafsson, kommer senare i debatten att beröra även övriga frågor som vi tagit uppi vårt yttrande till näringsutskottet. I samband med 1978 års varvsbeslut föreslog vi socialdemokrater att de anställda vid de berörda storvarven skulle omfattas av en anställningsgaranti. Vi krävde att staten som arbetsgivare skulle ta sitt sociala ansvar, och detta Nr 164 krav kvarstår ännu i dag. Riksdagens majoritet biföll det förslaget. En särskild organisation, Projekt 80 AB, bildades i Göteborg för att ta hand om den övertaliga varvspersonalen. Ett huvudsyfte med P 80 var socialt, dvs. att undvika otrygghet och utslagning och svåra sociala problem. Ett annat var ekonomiskt: den återstående personalstyrkan vid varven skulle ges en sådan sammansättning att en fortsatt effektiv produktion skulle bli möjlig. Ett tredje motiv var att man genom intensiva anpassningsåtgärder ville åstadkomma en smidig — och därmed också från samhällsekonomisk synpunkt fördelaktig — överföring av övertalig personal till nya arbeten. Herr talman! P 80 är en organisation inom ramen för Svenska Varv. För de personer som går över till projektet föreligger inte någon formell uppsägningssituation. En del av dem kan genom P 80, tillfälligt eller permanent, slussas tillbaka in i det ordinarie arbetet vid varven. En huvuduppgift för P 80 är olika typer av långtgående och individanpassade åtgärder för att underlätta övergången till annat arbete. Hit hör exempelvis individuellt anpassad och riktad utbildning. Den är ofta upplagd i samråd med blivande arbetsgivare. Hit hör också stöd till platssökande vid anställningsbesök hos nya arbetsgivare och bidrag till arbetsgivare vid anställning av svårplacerade. En annan uppgift för P 80 ligger i att, med utnyttjande av den till projektet anmälda personalen, bearbeta olika förslag som kan leda till en ny industriell verksamhet vid varvsorterna. Samverkan med arbetsförmedling, sociala myndigheter, fackliga organisationer och andra samhällsorgan utgör härvid värdefulla inslag. Trots vissa problem är bedömningarna av den s.k. P 80-verksamheten positiva. Det måste konstateras att organisationen inneburit stora fördelar ur både mänskliga och företagsekonomiska aspekter. Farhågorna att projektet skulle verka hämmande på rörlighetsbenägenheten hos de anställda har inte besannats. Som väntat har det emellertid visat sig att en del av den övertaliga personalen är svår att placera på den öppna arbetsmarknaden. Det finns flera orsaker till det. Varvsarbetet är till sin karaktär tungt och riskfyllt med förslitningar och skador som resultat. Den snabba neddragningen av varven i Göteborg under andra hälften av 1970-talet har vidare lett till en personalsammansättning inom varven som markant avviker från sammansättningen på arbetsmarknaden i stort. Herr talman! Kostnaderna för garantin anges vara ca 266 milj.kr. Bakom de relativt höga kostnaderna för P 80 torde bl.a. ligga det stora inslaget av äldre och begränsat arbetsföra. Någon redovisning av hur kostnaderna fördelas på olika ändamål ges inte i propositionen. Enligt vad utskottet inhämtat har inte mindre än 115 milj.kr. av den totala summan använts till pensioner. Utan en ingående analys av verksamheten och kostnadernas fördelning är det emellertid inte möjligt att göra en tillförlitlig bedömning av i vilken utsträckning kostnaderna för P 80 i realiteten ersätter andra kostnader, som skulle uppstått om inte verksamheten kommit till stånd. Det kan nämnas att fd av de ursprungligen 1 600 övertaliga återstår nu ca 500 personer, som ännu inte har kunnat beredas nya arbeten. Härav är 240 personer 55 år och äldre, 75 personer villkorligt arbetsföra och 100 personer kan betraktas som socialmedicinska fall. Från Göteborgs kommun har man pekat på att det redan med hänsyn till de människor som i dag omfattas av P 80 är motiverat att fortsätta verksamheten efter utgången av 1980. Om verksamheten avbryts riskerar man att en del av det anpassningsarbete som pågår inte kommer att leda till resultat. Eftersom de som omfattats av P 80 fortfarande formellt är anställda vid varven kommer de vid ett avbrytande av P 80-verksamheten att återgå dit. De kommer därmed att ingå i den totala personalstyrka som skall anpassas till en väntad krympning av varvskapaciteten. Med förslaget om anställningsgaranti ville vi socialdemokrater i första hand värna om de äldre och handikappade, som har svårt att hävda sig på den öppna marknaden. Erfarenheterna av P 80 har visat att anställningsgarantin under den smärtsamma omstruktureringsprocessen inom varvsindustrin fyllt en viktig funktion för speciellt dessa kategorier. Denna bakgrund kan ge svar till dem som varit kritiskt inställda till denna fråga. Vi är för vår del — med vetskap om P 80:s sammansättning — medvetna om möjligheten att skapa sysselsättning för människorna. När detta sker i samverkan med de fackliga organisationerna, med de sociala myndigheterna och övriga samhällsorgan har vi en garanti för att dessa människor skall få ett arbete. Det ger också möjlighet till att ingående pröva de olika vägar man kan beträda för att skapa sysselsättning. Det har varit vägledande och avgörande för oss reservanter. Herr talman! Även om konjunkturen blivit bättre sedan 1978 är vi rädda för att främst de äldre och handikappade varvsarbetarna får svårt att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Här krävs särskilda insatser, som ibland kan vara tidsödande, för att om möjligt föra över så många som möjligt av dessa människor till nya jobb. En organisation som P 80 har visat sig vara mycket lämplig när ett betydande antal personer på en gång skall gå över till annan verksamhet. Erfarenheterna av P 80 har också visat vad personella resurser inom exempelvis förmedlingsverksamheten kan betyda. Detta styrker oss socialdemokrater i vår uppfattning att det är samhällsekonomiskt motiverat att ge arbetsförmedlingen utökade personella resurser. För att stilla oron hos alla dem som kan komma att drabbas av ett beslut om neddragning av den svenska varvsindustrin bör riksdagen redan i dag fatta beslut om anställningsgarantier i varvsorterna att gälla under hela omstruktureringsperioden. Till sist, herr talman, vill jag knyta an till huvudfrågan om varvsnäringens situation och utveckling. Man har i debatten påtalat den situation som från arbetsmarknadssynpunkt blir följden av en neddragning av verksamheten vid varven. Hugo Bengtsson har utvecklat detta när det gäller Öresundsvarvet. För egen del vill jag understryka att konsekvenserna inte bara drabbar varvsorterna i Skåne utan också en stor del av den övriga skånska arbetsmarknaden. Ett bifall till de socialdemokratiska förslagen skulle i hög grad medverka till att lösa problemen på hela den skånska arbetsmarknaden. Nr 164 I de socialdemokratiska förslagen finns medlen anvisade för hur problemen Torsdagen den kan finna sin lösning. 5 juni 1980 Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen nr 8 i
Herr talman! Jag är litet förvånad över Erik Johanssons sätt att argumentera för anställningsgarantin. Att lösa problemen på arbetsmarknaden i Skåne genom att till varje pris hålla fartygsproduktion kvar vid Öresundsvarvet tror jag knappast är den rätta metoden. Tvärtom har ju Svenska Varvs ledning gång på gång klagat på att man har fått generella nedskärningar över samtliga varv, som kanske tillfälligt är lättare att klara sysselsättningsmässigt men som ger väsentligt sämre överlevnadsmöjligheter för samtliga fyra varv som skulle finnas kvar, om de socialdemokratiska reservationerna skulle bifallas. Dessutom vill jag fråga Erik Johansson: Är Erik Johansson beredd att i alla andra fall på olika håll i landet där det kan uppstå sysselsättningsproblem — inte bara i Malmöoch Göteborgsregionerna — beredd att gå in med någon form av anställningsgaranti? Vilka ekonomiska konsekvenser tror Erik Johansson i så fall att det skulle komma att leda till? Och vilka konsekvenser skulle det få när det gäller att klara omstruktureringen i samhället? Det är mycket viktigt att få svar på dessa frågor — framför allt för den breda allmänhet som inte bor i Göteborgsoch Malmöområdena.
Herr talman! Först och främst har vi från vårt håll tidigare i debatten i dag kraftigt understrukit att vi är beredda att medverka till en omstrukturering av varvsindustrin — vi ser det som en nödvändighet. Vi har under åren byggt upp en hel rad arbetsmarknadspolitiska medel, som är utformade mot bakgrund av utvecklingens krav och anpassade till människorna. I arbetsmarknadspolitiken möts samhällsekonomins krav på effektivitet och kraven på att tillgodose de enskilda människornas förutsättningar och möjligheter. Anställningsgarantin är ett sådant arbetsmarknadspolitiskt medel. De arbetsmarknadspolitiska medlen är okonventionella. Det sker bedömningar från fall till fall. Vi har från vårt håll gjort bedömningen att det här är en möjlig framkomstväg i den här situationen. Den är fullt motiverad med utgångspunkt från vår grundinställning om alla människors rätt till arbete.
Herr talman! Jag delar fullkomligt Erik Johanssons uppfattning att vi skall försöka skapa sysselsättning för samtliga människor som kan komma att friställas i varvsregionerna. Men att göra det genom någon form av anställningsgaranti tror jag väsentligt skulle komma att försvåra den 79 omstrukturering av varvsrörelsen som är absolut nödvändig för att kunna uppnå lönsamhet 1985. Jag vill ånyo betona att vad Svenska Varvs ledning bl.a. har klagat över har varit att man skurit ned arbetsstyrkan jämnt över samtliga varv i stället för att plocka bort en eller ett par enheter. Att koncentrera sig på ett par varv skulle ge större slagkraft och större garanti för sysselsättning i framtiden. Då skulle man kunna få åtminstone ett par — helst tre — varv att överleva i framtiden. Jag har ännu inte fått svar på frågan om Erik Johansson är beredd att gå in med anställningsgarantier i andra delar av landet, när det dyker upp sysselsättningsproblem där. Eller är det någonting unikt för Malmöoch Göteborgsregionerna att man skall gå in med denna typ av anställningsgaranti?
Herr talman! Förslaget i propositionen om en neddragning av varvsproduktionen skapar exceptionella och besvärliga förhållanden som är koncentrerade till dessa orter. Då har vi funnit att anställningsgarantier och P 80-verksamheten ger en bredd i möjligheterna att skapa sysselsättning för dessa människor. Arbetsförmedlingen har inte de resurser som skulle krävas för att klara det. Självfallet är vi från vårt parti beredda att pröva olika vägar — det har vi med framgång gjort under de år vi haft en aktiv arbetsmarknadspolitik som vuxit fram med — det vill jag påstå — arbetarrörelsen som pådrivare. Vi har aldrig lämnat några enskilda människor eller regioner i sticket. Vi har valt att pröva medlen från fall till fall, och därvid har vi vägt samman såväl företagets och samhällets, ortens, som de enskilda människornas problem och förutsättningar. Målet är en progressiv utveckling av produktionen — däri ligger grunden för att kunna föra utvecklingen vidare i positiv riktning. Det har vi vid åtskilliga tillfällen bevisat.

Herr talman! Vi har under 1970-talet fattat flera varvspolitiska beslut. Syftet har varit att dra ned produktionsvolymen och anpassa den till förändrade marknadsförutsättningar. Vi fick inte avsättning för våra produkter, och då måste vi antingen upphöra med tillverkningen eller försöka nå fram till alternativa produktioner. En omställning har skett av varvsindustrin från en expansiv sektor med stark ställning på världsmarknaden till en hastigt krympande industrigren med väldiga kapitalförluster. Den har ägt rum under en relativt kort tid. Det handlar om den kanske största strukturomvandling som vi har haft här i landet någonsin. Denna strukturomvandling har lett till en kris, och tyvärr ser vi inte slutet på krisen. Situationen är fortfarande mörk för varvsnäringen, och även om man kan se vissa ljuspunkter, har vi inga garantier för att denna näring på nytt kan blien Nr 164 slagkraftig verksamhet. Successivt har volymen dragits ned. Det regeringsförslag som vi i dag har att behandla går ett steg längre. Jag tror att det är nödvändigt. Vad kan vi då göra för att förbättra läget? Det övergripande målet måste vara att föra över arbetskraften till nya expansiva sektorer. Från de aspekterna har arbetsmarknadsutskottet haft att bevaka två handlingslinjer, som är aktuella i sammanhanget. För det första gäller det åtgärder för att skapa en ny industrisysselsättning, och där kan regionalpolitiska insatser vara ett medel. För det andra måste strukturomvandlingen ske i socialt acceptabla former. Arbetsförmedlande insatser är viktiga inslag liksom åtgärder inom utbildningsområdet. Utskottet tar inte ställning till i vilken omfattning och takt neddragningen inom varvssektorn måste ske, men vi konstaterar att det råder en bred enighet om att varvsindustrin måste fortsätta att minska. Det är då som de sysselsättningspolitiska insatserna aktualiseras. Utskottet accepterar propositionens uppläggning, som innebär att regeringen till hösten skall återkomma med förslag dels när det gäller personalavvecklingen, dels för hur sysselsättningen i varvsregionerna skall främjas. En sådan uppläggning har kritiserats i den socialdemokratiska partimotionen. I en reservation säger socialdemokraterna att den är helt otillfredsställande. Den metod som hittills har använts för att slussa över anställda vid Göteborgsvarven till andra branscher är Projekt 80. Inom ramen för detta projekt har den s.k. anställningsgarantin hanterats. Uppenbart har Projekt 80 haft både positiva och negativa sidor. Det borde vara förnuftigt att utan förutfattade meningar avvakta den utlovade utvärderingen. Socialdemokraterna begär just en sådan utvärdering av Projekt 80, och där har vi i arbetsmarknadsutskottet haft en samstämmig uppfattning. Nu kräver även socialdemokraterna att regeringen skall få i uppdrag att komma med förslag. Från den synpunkten upplever jag reservationen såsom omotiverad. Erik Johansson nämnde att man skall ingående pröva en sådan utvärdering. Då kan man fråga om det är klokt att binda sig, innan man har hittat en ny och bättre form. Det måste anses logiskt att avvakta en sådan utvärdering, innan man låser sig för olika förslag på det arbetsmarknadspolitiska området. Den principiella diskussionen har rört både anställningsgarantin och det speciella Projekt 80. Det senare är något helt nytt för arbetsmarknaden och infördes i samband med varvsbeslutet 1978. Garantin gäller för de anställda framt.o.m. 1980. I Göteborg finns, som här har nämnts tidigare, en särskild organisation för arbetsförmedlande verksamhet. Utskottet har för sin del slagit fast att en sådan här form för arbetsmarknadsstöd innehåller svåröverblickbara och diskutabla inslag. Det finns starka principiella skäl mot att statsmakterna för enstaka företag eller branscher gör åtaganden av detta slag. Det rör sig ju ändå om insatser i en storlek av aldrig tidigare skådat slag. Företag i andra branscher och regioner kan med visst fog resa krav på liknande insatser. Det kan i konkreta situationer medföra svårigheter att göra avvägningar, som innebär att vissa delar av landet eller 81 någon region får en sådan garanti, medan andra delar får stora svårigheter näringspolitiskt eller på annat sätt. Jag menar precis som socialdemokraterna i sin partimotion att det är svårt att analysera kostnaderna för Projekt 80. Många äldre och begränsat arbetsföra har berörts, vilket bör vara ett mycket tungt skäl för att avvakta utvärderingen av projektet. Det är ju på grundval av den utvärderingen som regeringen skall framlägga sin proposition i höst. I det här sammanhanget bör dock noteras att arbetsmarknadsutskottet har föreslagit att Projekt 80 skall kunna fortsätta in på nästa år för att ge erforderligt handlingsutrymme — detta med tanke på att vi förmodligen först ganska sent i höst blir klara med ett riksdagsbeslut. Vi har för vår del förordat att ingenting bör hindra regeringen, om den finner det lämpligt, att låta Projekt 80 dra över en tid in på 1981. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom propositionen i vad gäller uppläggningen av de sysselsättningspolitiska insatserna. Å andra sidan kan hävdas att realbehandlingen återstår, eftersom de konkreta förslagen väntas föreligga i den kommande propositionen. Beträffande det regionalpolitiska avsnittet har ett enhälligt utskott efter tvekan enats om att avstyrka den delen av propositionen. Det gäller förslaget om att placera Landskronaregionen i ett allmänt stödområde. Det har väckt mycket stor diskussion i samband med arbetet på den proposition som vi nu haraatt ta ställning till, inte minst därför att Landskrona så totalt domineras av sin storindustri, nämligen Öresundsvarvet. Arbetslösheten i Landskrona är hög för att vara i den delen av landet. En nedläggning av Öresundsvarvet skulle därför drabba orten mycket hårt. Även om propositionens förslag har brister i analys och framförhållning har vi ändå ansett att den rätta lösningen inte kan vara att placera in kommunen i ett stödområde. Vi har hänvisat till att det regionalpolitiska stödet är till för de områden i landet som permanent har svårigheter. Det är då fråga om skogslänen och det norrländska inlandet, som har de mest varaktiga och djupa problemen. Det är där inte fråga om strukturomvandlingar utan om bristande förmåga att konkurrera på de allmänna villkor som gäller på marknaden. Att låta Landskrona ingå i ett stödområde skulle strida mot de principer som riksdagen antagit i samband med den nya regionalpolitiska indelningen och stödformerna. Vi har hänvisat till att det, även om det skulle behövas mycket omfattande insatser, är möjligt att vid stödgivningen gå utöver de ramar som i dag tillämpas för stöd utanför stödområdena. Regeringen kan också inhämta särskilt bemyndigande från riksdagen. I övrigt bör man i Landskronaregionen kunna tillämpa samma principer som de som i allmänhet gäller för stöd utanför stödområdena. Vi har dessutom lagt till att till de här frågorna finns det anledning att ha en mycket generös inställning. Med det ställningstagandet menar vi att vi har en fast principiell grund för när och hur en region skall kunna komma att placeras i ett permanent stödområde. Arbetsmarknadsutskottets förslag på denna punkt har fått anslutning av ett lika enhälligt näringsutskott. När det gäller de medel som arbetsmarknadsutskottet har tillstyrkt skall. Nr 164 kunna utgå, kan nämnas förslaget om att 170 milj.kr., som tidigare anvisats Torsdagen den för regionalpolitiska insatser i varvsregionerna, nu skall föras över till den 5 juni 1980 ordinarie regionalpolitiska anslagsramen — en förstärkning som kan komma till nytta. Herr talman! I en så svår omställningsprocess som varvskrisen kräver, ställs unika krav på arbetsmarknadspolitiken. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken får bli ett stöd för en mer aktiv näringspolitik. Det är viktigt att stödet kan överföras till produkter som inte bara tillverkas utan som det också finns avsättning för. Det är nu viktigare än någonsin att vi får en god näringspolitik som på sikt kan ge fler arbeten för att trygga välfärden i vårt land.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande anförde när det gäller P 80 och anställningsgarantin att det inte finns anledning att binda upp sig innan erfarenheter har vunnits, att det var svåröverblickbart och att vi därför skulle vänta till hösten med avbrott som följd. I mitt huvudanförande redovisade jag detta. Det är klart att det här är ett uttryck för en viljeinriktning, att det är ett blodprov-—på hur stark viljan är att skapa arbete åt de människor som det här är fråga om och vilka medel man sedan skall använda. Som jag tidigare sagt har vi möjligheter till — och vi har även erfarenheter av — att med prövningar från fall till fall finna lösningar. Sådana har vi gjort med framgång. Om vi avbryter P 80-verksamheten återgår människorna, som jag sade, till sina arbeten, men har vi råd med detta? Vi reservanter anser att det är nödvändigt och ser det som en förutsättning för att kunna förverkliga den målsättning vi har satt upp: Arbete åt alla. Vi bedömer det som både samhällsekonomiskt lönsamt och bäst för individen, eftersom det ger individen möjlighet att utvecklas och finna den tillfredsställelse ett arbete utgör. När den här akuta situationen nu har uppstått har vi bedömt att just dessa åtgärder skulle vara lämpliga, och därför har vi förordat dem.
Herr talman! För Erik Johansson blir jag tvungen att stryka under det jag sade i mitt huvudanförande: Det är inte fråga om att avbryta P 80. Vi har sagt att det kan få användas in på nästa år för att vi skall hinna avlösa det av andra och bättre metoder. Min huvudinvändning mot den socialdemokratiska reservationen är att man gör en logisk kullerbytta. Man säger att man vill ha en utvärdering med företrädare för inte minst de fackliga organisationerna samt beställer ett regeringsförslag. Men samtidigt har man krav på att behålla den nuvarande anställningsgarantin och utvidga den till att gälla också Blekinge. Varför skall man då ha en översyn med analys och förslag? Menar socialdemokraterna inte någonting med det? Menar de att det inte skulle leda 83 till någonting, eftersom de redan i dag vill binda upp sig? Nu säger Erik Johansson att det mera skall ses som en viljeinriktning. En sådan förklaring kan väl vara försonande i sammanhanget. Jag vill ändå påstå att vi från arbetsmarknadsutskottet är beredda att ta ansvaret för sysselsättningen i dessa regioner. Det är min övertygelse att detta också gäller de socialdemokratiska ledamöterna. Min slutsats är att det är fel att föregripa det förslag vi har beställt, när man under tiden kan klara svårigheterna med det åtgärdsprogram som utskottet förordat.
Herr talman! Det är just där skiljelinjen går. Utskottets ordförande säger att man kan klara det med de medel man har. Det anser däremot inte vi reservanter, och därför har vi lagt vårt förslag. Elver Jonsson sade vidare att man kan gå andra vägar. Jag är av den uppfattningen att vi behöver både-och. Socialdemokraterna har i utskottet och i motioner, både enskilda motioner och partimotioner, begärt förstärkningar av arbetsförmedlingarna för att kunna fylla dessa syften. Vi har den motiveringen att när människor befinner sig i denna situation är det ett tidsödande arbete att medverka till att få ut dem på nytt i arbetslivet. Det kan gälla att återge dem självförtroende, att ge dem en orientering om arbetslivet och nya arbetsområden, arbetsplatser osv. Till detta arbete har knutits, som jag sade tidigare, sociala myndigheter, läkare, fackliga organisationer, arbetsförmedling och liknande. Allt detta utgör en grundförutsättning. Men om arbetsförmedlingen hade fått dessa föreslagna resurser skulle möjligheterna ökat. De är inte tillräckliga i dag.
Herr talman! När det gäller att klara sig med de medel vi har vill jag påpeka att vi ändå har sagt att vi behöver ytterligare resurser för att klara den svåra situation som kommer att uppstå när detta inträffar som vi är överens om nämligen att varvsnäringen måste reducera sin verksamhet. Vi säger i utskottet att vi kan tänka oss att pröva mera okonventionella lösningar för att snabbt och praktiskt skaffa arbete åt den övertaliga personalen. Det skall ske ett samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheterna, de anställdas organisationer och näringslivet i Sydsverige. Ett sådant samarbete måste komma till stånd. Utifrån detta beställde vi ett förslag från regeringen, och denna beställning är också socialdemokraterna med på. Det är därför den logiska kollisionen uppstår när de å ena sidan beställer förslaget men å andra sidan vill föregripa det. Jag vill ändå tolka det så att Erik Johansson menar att vi skall se det som en viljeinriktning, även om jag menar att det är en överloppsgärning att då skriva en reservation som man gjort här.

Herr talman! För 14 dagar sedan behandlade vi regionalpolitiken i denna Torsdagen den kammare. Vi socialdemokrater var då starkt kritiska mot regeringens sätt att = 5 juni 1980 hantera sysselsättningsfrågorna. I går diskuterade vi näringspolitiken i flera timmar, och även vid det tillfället ftramkom samma kritik. I dag har vi ett nytt exempel på regeringens oförmåga i detta avseende. För en stund sedan var industriministern uppe i talarstolen och sade att socialdemokraterna har övergivit sin näringspolitik. Jag vet inte vad industriministern menade med detta, då vi ju har lämnat en utförlig motion med motiveringar. Men hur förhåller det sig med regeringens näringspolitik? Jo, den grundar sig på den enkla filosofin, att ger man bara företagen pengar, skapas också sysselsättning. Med andra ord, den borgerliga regeringen har aldrig haft någon näringspolitik, utan det är de privata företagen som skall sköta om det hela. Får företagen bara tillräckligt med pengar, kommer det också att skapas arbeten, menar man. Vi har sett hur det har blivit med den saken. Så till den fråga som vi nu behandlar. En omstrukturering av svensk varvsindustri har pågått ett antal år och kommer väl att fortsätta ett tag till. Jag vill påpeka att omstruktureringen har varit nödvändig. Sedan kan man diskutera om det har vidtagits riktiga eller felaktiga åtgärder. Det är möjligt att bildandet av Svenska Varv AB var ett riktigt grepp i varje fall blev det så. Anställningsgaranti har tillkommit för de anställda vid storvarven i Göteborg, Uddevalla, Landskrona och Malmö. I det sammanhanget har det talats mycket om alternativ sysselsättning — och det är just det som det här är fråga om. Det är så lätt att säga att det skall skapas alternativ sysselsättning, men det är betydligt svårare att lyckas med det. Vi vet att det på varvsorterna rör sig om ett mycket stort antal anställda, som på en gång kom i farozonen. Situationen är vidare den att man på varvsorterna har en minskande industrisysselsättning liksom också en besvärande arbetslöshet. Där kan man, om man jämför de siffror som togs fram beträffande regionalpolitiken, peka på att exempelvis Malmö i dag har samma arbetslöshet som i Värmland. Hugo Bengtsson har tidigare talat om situationen i Landskrona. Mycket tyder på att det blir en fortsättning. Industriministern sade i dag att vi har högkonjunktur och bra sysselsättning. Men, som sagt, på varvsorterna tyder inte allt på detta. Industrisysselsättningen är vikande, och vi har en besvärande arbetslöshet även inom industrin. Industriministern frågade varför vi skall behålla varven. Han menade att vi i stället bör se till att det skapas en ny industriell sysselsättning på orterna i fråga. Även Johan Olsson var inne på dessa tankegångar. Det hette också att sysselsättningen skall tryggas. Men då får man ställa frågan: Vad är det för goda cigarrer industriministern och Johan Olsson är ute viftar med? Vad är det för sysselsättning som skall skapas på varvsorterna? Man pratar ju runt utan att tala om vad det är fråga om att ta fram som ersättning. Det har sagts här att det är naturligt att man skall trygga sysselsättningen på 85 varvsorterna. Det är propositionens innebörd, sade industriministern. Jaha, det är möjligt att det är. Jag skulle då vilja fråga utskottets talesman, eftersom industriministern inte är här: På vad sätt tänker man trygga sysselsättningen på varvsorterna, om regeringens förslag går igenom? Jag har inte förstått att det har kommit fram några konkreta alternativ i det avseendet. I det här läget har regeringen i stället föreslagit att varven i Landskrona och Sölvesborg samt Finnboda i Stockholm skulle läggas ned. Det skall vidare bli stora nedskärningar vid varven i Malmö, Göteborg och Uddevalla. Dessutom säger regeringen att anställningsgarantin skall gälla bara några månader till, men utskottet har sedan gjort vissa korrigeringar på den punkten. I samma andetag säger regeringen att det är först till hösten man skall tala om hur man skall skapa sysselsättningstillfällena. Det måste jag säga är häpnadsväckande, och vi har sagt i vår reservation att det är i högsta grad otillfredsställande att man framställer det på det sättet. Det är alldeles självklart att skall man fatta beslut om en strukturplan, måste man samtidigt lägga fram ett förslag till hur sysselsättningen skall klaras, dvs. hur en sysselsättningsplan skall se ut. De båda planerna bör naturligtvis komma samtidigt, och den fråga som då uppstår är denna: Varför lägger man inte fram dem samtidigt? Om det nu är så som industriministern sade att sysselsättningen är så god f. n. att det inte skulle bli några problem att klara dessa frågor, borde det ju vara en enkel sak att ta fram planerna på en gång. Jag tror nu inte att det är på det sättet, utan vi vet att varvsorterna har haft betydande svårigheter att skapa de jobb som hittills har tagits fram. Industriministern sade själv att offshore-verksamheten är på upphällningen, och det är säkert så. Jag tror att man kan arbeta en tid med sådan produktion, men den kommer inte att ge några stora pengar i det långa loppet. Då är man tvungen att göra rockader igen. Samtidigt har man också påstått — det har sagts förut — att Karlskronavarvet skall ägna sig åt tillverkning och reparation av militära fartyg. I samma andetag konstaterar man dock att det saknas pengar till detta. Det finns inga militära anslag för det ändamålet. Då är frågan: Vad menar regeringen med det här? Hur vill man lösa de här frågorna? Kommer regeringen möjligen till hösten att föreslå att det skall anslås pengar till Karlskronavarvet? Jag tycker att det här liknar en Mänchhausenhistoria — varvet får självt lyfta sig i håret. Undra på att vi har det som vi har här i landet med den här regeringen! I den socialdemokratiska reservationen nr 8 har vi begärt ett handlingsprogram för hur sysselsättning skall skapas på varvsorterna, och jag skulle som sagt vilja ställa frågan till utskottets talesman: Hur tänker man gå till väga? Här har två talesmän för regeringen stått och talat om att man skall klara de här frågorna. Det skall bli intressant att höra hur det skall gå till. Vi kräver alltså att det skall upprättas ett sysselsättningsprogram för varvsorterna som anger hur man skall kunna klara sysselsättningen och lösa Nr 164 de problem som finns där. I det sammanhanget vill vi kraftigt understryka att Torsdagen den detta gäller också underleverantörerna till varven. Sådana åtgärder måste 5 juni 1980 vidtas att de inte drabbas. Kommuner, fackliga organisationer m.fl. har redovisat en hel rad tänkbara projekt som bör utvärderas och prövas i den handlingsplan som vi kräver. Vi anser att regeringen själv måste ta tag i de frågorna i stället för att överlåta dem åt det privata näringslivet. Regeringen måste visa handlingskraft och vilja att skapa sysselsättning. Anställningsgarantin är en fråga som har varit uppe till diskussion flera gånger, och jag skulle också vilja beröra den litet. Vi har i arbetsmarknadsutskottet haft en hearing med ledningen för Projekt 80. Jag måste säga att det var intressant att få den kontakten. Vi har där också haft kontakt med det s.k. trygghetsrådet, som är ett organ mellan Privattjänstemannakartellen och Svenska Arbetsgivareföreningen. Det har därvid framkommit att man anser att P 80-verksamheten har övervägande positiva drag och att den har inneburit stora fördelar ur flera synpunkter. Verksamheten har inte varit så rörlighetshämmande som man i vissa fall, även här i debatten, har velat göra gällande. Den har heller inte varit för dyr, om man tar hänsyn till vad pengarna har använts till. Klart är därför — i varje fall ser jag det så — att Projekt 80 är intressant av många skäl. Jag anser att projektet bör betraktas och utvärderas som en försöksverksamhet när kriser inträffar i större företag. Jag utesluter inte att man kanske i fortsättningen kan använda samma metod därest vi får kris i ett företag av samma storleksgrad som varven har haft tidigare. Av den anledningen är det utomordentligt viktigt att få en klar analys av hur verksamheten kommer att se ut i fortsättningen. Någon sådan redovisning har emellertid inte givits i propositionen. Regeringens uppfattning är att denna verksamhet skall upphöra i och med 1980 års utgång. Vi beklagar att vi inte har kunnat få del av den redovisningen. Vi anser på socialdemokratiskt håll att riksdagen av flera skäl, inte minst av utvärderingsskäl, bör få en klar redovisning av projektet. Därför bör också den här verksamheten fullföljas ända tills varvens problem blivit lösta eller i varje fall något så när lösta. Elver Jonsson sade i sitt tidigare inlägg att utskottet påtalat att man vill ha en redovisning, men han sade också att utskottet anser att den här verksamheten kan fortsätta. Ja, det har utskottet visserligen sagt, men regeringens uppfattning är ju att verksamheten skall upphöra i och med 1980 års utgång. Det hade varit rejälare om utskottsmajoriteten sagt att den skall fortsätta t. v. eller åtminstone tills vi fått den utvärderad, så att vi kunde gripa oss an med frågorna. Enligt vår uppfattning bör regeringen få i uppdrag att redovisa den utvärdering som det är fråga om här. Till sist skulle jag vilja säga att industriministern ett par gånger har stått här och talat om fundamentala brister och tankeoreda och allt vad det var för någonting. Efter Sven Anderssons inlägg i denna talarstol om propositionen, dess utformning och hanteringen av frågan i övrigt funderar man på var tankeoredan och de fundamentala bristerna finns någonstans. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna som är fogade till näringsutskottets betänkande.
Herr talman! Om Bernt Nilsson har läst utskottsbetänkandet bör han veta att vi har föreslagit att det skall göras en utvärdering av alla de förslag som har lämnats, bl.a. i motioner — även från socialdemokratiskt håll —, från departementet, från Malmö kommun och från fackligt håll. Vi har sagt att efter utvärderingen av dessa frågor bör regeringen lägga fram förslag till åtgärder för att klara den omställning som erfordras i Öresundsområdet. Vi anser att detta förslag är bättre än förslaget i reservationen på denna punkt. Reservationen är onödig — ett handlingsprogram skulle ju närmast försena handläggningen av dessa frågor. Vi menar att vad utskottsmajoriteten har skrivit innebär en tillräcklig trygghet för att åtgärder kommer att vidtas som ersättning för varvsomläggningen. Det är inte i dag som dessa åtgärder behövs, utan det är senare, när verkningarna börjar ge sig till känna. Den andra punkten som jag på en direkt uppmaning vill kommentera gäller Karlskronavarvet. I fråga om detta varv är vi överens i utskotten. Regeringen föreslår en hel rad åtgärder, bl.a. att 75 miljoner anvisas för utveckling av plastteknologi. Utskottet har sagt att Karlskronavarvet skall vara ett marint varv, och det har även sagts i propositionen. Det förutsätter givetvis att varvet kan lägga en del av produktionen på export — man har de förhoppningarna. Jag vill erinra om att det nu har blivit svårare att lösa frågan om den marina produktionen vid Karlskronavarvet sedan socialdemokraterna för någon vecka sedan röstade ned regeringens förslag om anslag till försvaret. Man bör kanske från socialdemokratiskt håll ta konsekvenserna av det när man diskuterar denna fråga. Vi har nu fått utfästelser från försvarsutskottet — och vi är eniga på den punkten — om tidigareläggning av en del reparationer av vedettbåtar. Dessutom har vi sagt att 15 miljoner av varvsstödet skall kunna användas för produktion vid Karlskronavarvet. Vi tycker att vi har löst dessa frågor på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt, och det finns ingen anledning för Bernt Nilsson att komma med kritik på just den punkten.
Herr talman! Både industriministern och Johan Olsson talade om att vi har en bra sysselsättning och frågade varför vi skall behålla varven när vi kan skapa annan industriell sysselsättning i stället. Men om det nu är så enkelt att skapa annan industriell sysselsättning och vi har en god konjunktur i dag, varför inte i dag anvisa vägarna för hur detta skall gå till? Varför inte i dag tala om hur ett program för detta skall se ut? Det borde ni göra i stället för att i propositionen och utskottsbetänkandet säga att Karlskronavarvet exempelvis skall arbeta med militära beställningar i fortsättningen utan att det finns pengar till det. Om det är så lätt att skapa jobb som ni framställer det — gör det då! Men vi har den uppfattningen att det inte är så lätt. Nr 164 När vi har gått igenom regionalpolitiken och sysselsättningsfrågorna har vi sett att konjunkturen icke alls är så fin som ni vill påstå. Det framgick också av Hugo Bengtssons redovisning av arbetsmarknadssituationen i Landskrona. Jag vet att Verkstadsföreningen har gjort en undersökning där man har mm kommit fram till att det finns vissa företag som vill anställa arbetskraft i Landskronaområdet och i Malmö. Jag vill emellertid påpeka att när det gäller den undersökningen så finns det för det första vissa dubbelförningar. För det andra vet vi vad dessa undersökningar är värda när det verkligen är fråga om att det skall anställas folk. Då passar helt enkelt inte bitarna ihop, dvs. de arbetslösa i förhållande till de lediga platserna. Det är alltså inte så enkelt som ni vill framställa det.
Herr talman! Jag vill fråga Bernt Nilsson: Hur går det socialdemokratiska handlingssättet ihop, när man ena veckan talar för att man skall dra ner försvarsanslagen med miljarder och den andra driver en linje som går ut på att man kräver att regeringen skall lägga marina beställningar vid det varv som regeringen skall ha ansvaret för? Jag begär ett svar på den frågan. F. ö. vill jag säga att vi har lagt fram förslag om en rad åtgärder när det gäller Karlskronavarvet, och vi har varit eniga om dem inom utskottet. Men Bernt Nilsson är ändå inte nöjd med de förslag som framförts för att lösa problemen där. Vad det gäller Öresundsvarvet är det ju i dag som åtgärderna behövs. Socialdemokraterna begär att riksdagen skall fatta beslut om ett handlingsprogram, något som kanske tar ett halvår att få fram. När man sedan har fått det handlingsprogrammet, så skall frågan gå ett varv till, och först därefter skall man fatta beslut. Vi har sagt till regeringen: Kom igen med åtgärderna enligt de förslag som är fastställda, och ta gärna fram nya förslag till åtgärder! Lägg fram förslagen efter den tid och i den takt som krävs för att vi med dem skall kunna möta de svårigheter som uppstår! Vi tycker också att det är viktigt att framhålla att vi har föreslagit att man i samråd mellan näringslivet i Sydsverige och arbetsmarknadsorganen, mellan facket och företagen, verkligen söker komma fram till de lösningar — gärna okonventionella sådana — som kan undanröja de svårigheter som Bernt Nilsson talar om. Lösningarna kan gälla utbildningsfrågor och annat, och de måste till för att man skall kunna motverka de problem som kan uppstå i en nedläggningsort. Vi tror alltså att de förslag som utskottsmajoriteten tillstyrkt är tillräckliga och att de innehåller de åtgärder som är riktiga för att man snabbt skall få till stånd en förbättring här.
Herr talman! Självfallet är utskottsbetänkandet betydligt bättre än den proposition som vi fick i frågan. Det var också därför jag frågade hur det 89 kunde komma sig att industriministern stod här och talade om fundamentala brister och tankeoreda. Men man måste ändå ställa frågan: Om ni nu inte tycker att det är bra som det är när det gäller sysselsättningsfrågorna och om det nu finns de möjligheter att skapa sysselsättning osv. som ni talar om, då borde ju regeringen i så fall samtidigt med att man presenterar strukturplanen i propositionen tala om hur sysselsättningsfrågorna skall lösas. Vi borde alltså ha fått en sysselsättningsplan samtidigt med att strukturplanen presenterades riksdagen. Det hade varit rimligt. Nu har ni i utskottet rättat till det här, och det är naturligtvis bra. När det sedan gäller Karlskronavarvets beställningar är det ändå så att det hänvisas till att varvet skall leva på militära beställningar men att anslagen till detta över huvud taget inte finns med här. Att det sedan är så att den av regeringens riksdagsledamöter som känner till underlaget för det här förslaget inte hinner hit i tid för att delta när dessa frågor beslutas, det är en annan sak. Sådant kan vi inte ta hänsyn till, utan det får ni svara för själva. Men hade man verkligen menat någonting med det här förslaget, då skulle man ha sett till att anslaget funnits långt tidigare så att Karlskronavarvet kunde ha arbetat med de här beställningarna. Vi kände för det första inte till att varvet skulle ha pengar ur det militära anslaget, och för det andra har vi inte samma uppfattning om hur det militära anslaget över huvud taget skall fördelas som partierna i regeringsställning har.
Herr talman! Förutsättningarna för att kunna bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vår ekonomiska framtid beror på möjligheterna att göra oss gällande på världsmarknaden. Innovationer och produktutveckling är av avgörande betydelse för det svenska näringslivets förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. De åtgärder som riksdagen nu tar ställning till måste syfta till att minska de finansiella hindren för angelägna och oundvikliga strukturförändringar. Det måste bli fråga om omställningar vad gäller produktionsinriktning, teknisk uppläggning och arbetsorganisation. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan av produkter som existerar i verkligheten. I sitt yttrande anför arbetsmarknadsutskottet att det finns starka principiella skäl mot att statsmakterna för enstaka företag eller branscher utfärdar anställningsgarantier av det slag som socialdemokraterna begär i sin partimotion. Jag skall i det följande närmare kommentera vår syn på detta. Statsmakternas finansiella engagemang i den svenska varvsindustrin har varit unik både genom sin omfattning och genom sin utformning. Dessa satsningar har av både ekonomiska och andra skäl på goda grunder ifrågasatts. Den nu föreslagna reduktionen av utgående stöd och därav följande nedskärning av varvskapaciteten är både nödvändig och rimlig. innebär att de berörda varvens personalstyrka successivt skall reduceras. Nr 164 Industriministern har f. ö. uttalat att en förutsättning för att de presenterade kalkylerna skall kunna hållas är att personal successivt kan friställas utan att Svenska Varv åsamkas extra kostnader härför. Nedskärningar av detta slag medför självfallet påfrestningar på de berörda regionernas arbetsmarknader. I samband med det senaste neddragningsbeslutet i december 1978 framkom stor oro för att man inte skulle kunna lösa arbetskraftsfrågorna på ett socialt acceptabelt sätt. På senare tid har emellertid varvsorternas arbetsmarknad genomgått en klar förbättring. Utredningar visar att expansiva och lönsamma företag företrädesvis inom verkstadsindustrin har betydande svårigheter att rekrytera arbetskraft. Samtidigt kan den anställningsgaranti, knuten till varven, som den övertaliga personalen fick genom riksdagsbeslutet i december 1978 och det relativt höga löneläget ha inneburit att många anställda fortsatt sin anställning vid varven i stället för att övergå till de arbetsgivare som kan erbjuda alternativ sysselsättning. Dessa synpunkter kommer senare att utvecklas vidare av min kollega i utskottet, Bengt Wittbom. Jag hänvisar till den uppgiftsredovisning som han då kommer att göra. Hittillsvarande insatser har sålunda inneburit stora kostnader för samhället utan att någon positiv sysselsättningseffekt på lång sikt har kunnat uppnås. I stället har en naturlig omstrukturering av företagsamheten från olönsam till lönsam produktion förhindrats eller fördröjts. Hittills har de utställda anställningsgarantierna inneburit kostnader för statsverket på sammanlagt 266 milj.kr. Det finns anledning att stryka under vad ett enhälligt arbetsmarknadsutskott i annat sammanhang uttalade under fjolårets riksmöte, nämligen att det finns starka principiella skäl mot att statsmakterna utfärdar sysselsättningsgarantier. Det gäller varven liksom andra branscher. I propositionen aviseras förslag under hösten 1980 rörande ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder med anledning av de konsekvenser som nu föreliggande förslag och de beslut som kommer att fattas här i dag kan föranleda. Mot bakgrund av hittillsvarande erfarenheter är det angeläget att dessa åtgärder utformas så att den planerade nedskärningen av antalet anställda underlättas. Då mycket talar för att arbetsmarknaden under perioden 1980-1984 inom berörda områden kommer att kunna assimilera den förutsedda avgången från varven saknas enligt vår mening skäl att förnya eller förlänga hittillsvarande anställningsgarantier. Socialdemokraterna vill ha en utvärdering av Projekt 80, vilket de även får. Vore det då inte logiskt, Bernt Nilsson, att vänta med beslut om fortsatta och utvidgade garantier till efter genomförd utvärdering av projektet? Varför denna veklagan nyss? Man måste ha viss förståelse för att de omfattande insatser som är aktuella i varvsregionerna för att bereda dem som friställs vid varven nya uppgifter kan sättas i fråga i de län som traditionellt har de största problemen, nämligen skogslänen. Arbetsmarknadsutskottet har f.ö. i sitt regionalpolitiska ” betänkande nr 23 pekat på de stora problemen främst i skogslänens glesbygder. I samband med beslutet rörande förlängning av det särskilda regionalpolitiska stödet till varvsregionerna gjorde f. ö. arbetsmarknadsstyrelsen vissa uttalanden i frågan. AMS framhöll därvid bl.a. att även om näringslivet i varvsregionerna f. n. genomgår en omställning som medför stora problem på de lokala arbetsmarknaderna, är ändå förutsättningarna för att finna alternativ sysselsättning väsentligt bättre än i de ordinarie stödområdena. I varvsorterna finns bevisligen åtskilliga alternativa jobb, som också Johan Olsson påvisat tidigare i debatten. Hur många alternativ har de friställda i exempelvis bruksorterna i Värmland och Norrland haft då för orterna livsviktiga enheter försvunnit? Varför — jag ställer frågan, Bernt Nilsson, och hoppas få ett svar — skall garantier omfatta Kockums i Malmö men inte Kockums enheter i glesbygdskommuner? Om vi skall kunna höja produktionsförmågan i näringslivet, måste det också skapas förståelse för behovet av rörlighet på arbetsmarknaden. I dag anses en arbetstagare kunna göra anspråk på att få stanna kvar på sitt jobb och sin ort alldeles oavsett företagets lönsamhet och oavsett strukturförändringar i näringslivet. Man talar ibland vagt om att den företagsekonomiska förlusten vid fortsatt drift uppvägs av samhällsekonomiska vinster. Men vad som är företagsekonomiskt fel kan aldrig vara samhällsekonomiskt riktigt på sikt. Priset för den minskade rörligheten är en sämre produktivitetsutveckling och sämre möjligheter för industrin att anpassa sig till nya förhållanden. I den mån särskilda insatser utöver gängse arbetsmarknadspolitiska åtgärder ändock bedöms behöva ifrågakomma för varvsarbetare som lämnar sin anställning under de närmaste åren, är det angeläget att dessa utformas så att incitament att byta anställning skapas, samtidigt som reglerna inte ger de berörda varvsarbetarna bättre förmåner än vad anställda vid andra företag i situationer liknande varvens kan påräkna. Åtgärderna bör sålunda utformas så att de inte åsamkar statsverket eller Svenska Varv större kostnader än vad som är oundgängligen nödvändigt för att klara de sociala hänsyn som arbetsgivare i dag har att iaktta. Detta bör vara en av utgångspunkterna för arbetet på den proposition om arbetsmarknadspolitiska insatser i varvsregionerna som aviserats till hösten. Vid de framtida övervägandena om sysselsättningspolitiska insatser får man, som arbetsmarknadsutskottet anför i sitt yttrande, mot bakgrund härav ”väga den omständigheten att anställningsgarantin i dag finns vid vissa varv mot de invändningar av praktisk och principiell innebörd som kan riktas mot systemet”. Emellertid betyder punktvis insatta stödinsatser i den nu aktuella varvsbranschen — liksom i alla branscher — stor risk för snedvridning av konkurrensen och att utslagningen av företag kan komma att ske på annat håll än där insatserna har gjorts. Detta är frågor som har stor regionalpolitisk betydelse. De små privatägda varven har under tiden för den totala varvskrisen haft sin marknad. De har inte begärt att få något statligt stöd. När de drabbats av Nr 164 den smittoeffekt som utvecklingen för de statliga storvarven uppenbarligen har åstadkommit, har de påpekat för statsmakterna det angelägna i att dessa företag behandlas så att de även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Det är orimligt om enheter ur den statligt subventionerade varvskoncernen till sig överför arbeten som nu görs med lönsamhet på annat håll. Vid flera av de mindre statliga varven har en avsevärd del av kapaciteten använts för tillverkning av sektioner för storvarven. När denna sysselsättning fallit bort, har den ofta ersatts med objekt på den marknad som tidigare dominerats av de privatägda mindre och medelstora varven. Och detta har skett vid en tidpunkt när efterfrågan på mindre tonnage har varit svag. Svenska Varv AB:s strukturplan rörande Cityvarvet i Göteborg, exempelvis, innebär att detta skall ändra inriktning från ett internationellt reparationsvarv till ett konventionellt reparationsvarv med tyngdpunkt på den regionala marknaden. Även om sysselsättningen vid varvet kommer att minskas från 2 miljoner arbetstimmar per år till 1,4 miljoner arbetstimmar per år kan detta medföra en kraftig ökning av konkurrensen på den marknad där varvet konkurrerar med de privata mindre och medelstora varven. Dessa driver i dag en lönsam reparationsrörelse och det är knappast troligt att Cityvarvet med lönsamhet kan konkurrera om reparationer av det mindre tonnaget. Ytterligare exempel på åtgärder som snedvrider konkurrensen och orsakar indirekta följdverkningar inom andra regioner är sjöfartsverkets beställning av ett nytt tjänstefartyg. Efter sedvanligt offertförfarande har verket rekommenderat att beställningen läggs vid Falkenbergs Varv AB, vilket ägs av Thunrederier i Lidköping. Emellertid frångick man den affärsmässiga prövningen och föreskrev att fartyget skulle byggas på annat håll och till ett högre pris. Såväl de anställda som företagsledningen vid Falkenbergs Varv har på goda grunder reagerat kraftigt mot detta förfarande. Åtgärder av de slag som nu föreslås kan sålunda medföra att problemen flyttas till andra i dag utvecklingsbara företag. Det kan röra sig om mindre varv — oftast på mindre orter — som, vilket industriminister Åsling mycket riktigt påpekade tidigare i debatten i dag, befinner sig i en sådan situation. De här åtgärderna kan också inteckna utrymmet för angelägna regionalpolitiska insatser som måste göras för att stödja lönsamma projekt på andra orter, där sysselsättning och utveckling måste värnas. Vi kan inte bortse från dylika regionalpolitiska följdverkningar när så stor del av samhällets resurser binds till den enorma insats som det selektiva varvsstödet innebär. Från såväl sysselsättningssom regionalpolitiska utgångspunkter måste staten ta på sig ansvar för vad som nu sker i varvsfrågan. De förändringar som stödåtgärderna syftar till får inte genomföras på ett sätt som skapar problem i andra företag, vilka i dag kan klara sig utan samhällets stöd. De synpunkter som majoriteten i arbetsmarknadsutskottet anför är därför värda att beaktas i uppläggningen av den fortsatta varvspolitiken. Häromdagen hörde vi från denna talarstol i den regionalpolitiska debatten ett stort antal socialdemokrater — Bernt Nilsson påminde ju om detta i 93 inledningen av sitt anförande — ge en dyster beskrivning av sysselsättningsläget på många håll i landet. Då frågar jag: Hur kan man i dag ställa upp bakom reservanternas miljonrullning till varven? Och inte nog med de enorma industripolitiska stöden — dessutom införande av anställningsgaranti? Hur kan socialdemokraterna från Norrland och från Värmland vara med om detta? Hur skall Frida Berglund i Norrbotten, Sune Johansson i Värmland, Nils-Olof Grönhagen från Ådalen, Marianne Stålberg från Jämtland och andra socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet kunna förklara detta för hemmaopinionen — nämligen att problemen i glesbygdskommunerna inte är värda den generositet som socialdemokraterna visar varvsorterna? Och jag frågar Bernt Nilsson: Vad är skälet till att man vill utfärda sysselsättningsgaranti för varvsarbetarna och inte för arbetarna på bruksorterna, i skogslänen och på andra orter som inte har samma tillgång till differentierade arbetsmarknader som faktiskt kännetecknar varvsregionerna? Hur förklarar Bernt Nilsson den prioriteringen för t.ex. en glasbruksarbetare från Kalmar län eller en anställd vid Uddcomb? Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det är märkligt hur tvärsäkert både Sten Svensson och Per Westerberg uttalar sig och ställer frågor när det gäller anställningsgarantin. Sten Svensson säger exempelvis att anställningsgarantin inte har gett några långvariga jobb. Vad vet Sten Svensson om det? När ledningen för Projekt 80 besökte utskottet fick vi reda på att man hade en omfattande utbildning — kompletteringsutbildning osv. Kan inte den utbildningen ha givit långvariga jobb? Allt talar för att den utvärdering som vi har krävt — ett krav som också utskottet så småningom har anammat — är av nöden, att vi bör få reda på hur denna verksamhet har utfallit. Jag ser den i viss mån som en försöksverksamhet, som måhända kan bedrivas även i fortsättningen när det på större arbetsplatser blir många friställningar på en enda gång. Varför kunde anställningsgaranti ges vid Kockums i Malmö och inte i glesbygden? Man måste ju koncentrera denna garanti till just de stora arbetsplatserna. När vi fick anställningsgaranti var motiveringen att så många människor som fick de här sysselsättningsproblemen var koncentrerade på ett och samma ställe. Men, som sagt, utvärderingen får väl sedan visa vad det hela innebär. Det är inte så att denna verksamhet varit rörlighetshämmande, som man här velat göra gällande. Sedan är det så, Sten Svensson, att det inte bara är Svenska Varv som har fått det här stödet. Det har kanske inte alltid givits i samma form. När Oskarshamnsvarvet på sin tid hade problem gjordes omfattande insatser, även om det inte skedde i form av anställningsgaranti. De facto innebar ju de insatser som då gjordes ungefär samma sak. Nr 164 Jag tror inte att det kan vara fråga om någon snedvridning av konkurrensen Torsdagen den därför att man ger anställningsgaranti. Därför menar jag att vi bör få den 5 juni 1980 utvärdering som vi här begär. Först därefter kan vi börja diskutera och resonera kring dessa frågor. Vissa varvsfrågor, ,

Herr talman! Anställningsgarantin läggs, Bernt Nilsson, ovanpå de enorma industripolitiska stödåtgärderna. Kritiken mot socialdemokraternas generositet är ingen isolerad företeelse. Tvärtom är den vida utbredd även inom socialdemokratins egna led. Ni kan inte vara omedvetna om den interna kritiken. Det är inte bara den förre socialdemokratiske kommunikationsministern Bengt Norling som har skrivit brev till Olof Palme. Jag skall citera ett brev från Bräcke socialdemokratiska kvinnoklubb. Där sägs bl.a. följande: ”Vi socialdemokratiska kvinnor i en typisk glesbygdskommun är förvånade över den generositet som socialdemokratiska riksdagsgruppen visar de så kallade varvsorterna. Vi har förståelse för de problem som drabbar de som eventuellt blir arbetslösa på varvsorterna. Vad vi inte kan förstå är den enorma ekonomiska satsningen partiet vill medverka till på varvsorterna, sammantaget cirka 15 miljarder sedan 1976, medan satsningen på regionalpolitiken sedan 1965 begränsar sig till cirka 4 miljarder kronor, och någon ”sysselsättningsgaranti” har aldrig varit aktuell för arbetskraft i Norrland. Det måste väl ändå i rimlighetens namn vara lika angeläget att satsa pengar i utsatta norrlandskommuner. Den smygande utarmning som sker av norrlandskommunerna är politiskt mer dramatisk än problemen på varvsorterna. Vi ber dig som partiordförande tänka på detta när nu riksdagen ska fatta beslut om varvspolitiken.” Detta har alltså nyligen skrivits av Bräcke socialdemokratiska kvinnoklubb i ett brev till Olof Palme. Socialdemokraternas gruppledare måste väl snart svara på detta brev. Jag utgår från att man inom den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen har ett samråd om vilka principer man skall handla efter. Jag kan inte tänka mig annat än att Olof Palme måste fråga sina kolleger i arbetsmarknadsutskottet till råds — det är ju de som skall företräda socialdemokraterna i sysselsättningsoch regionalpolitiska frågor. Jag frågar därför Bernt Nilsson vilket råd han kommer att ge Olof Palme. Vilket svar anser Bernt Nilsson att gruppledaren för socialdemokraterna här i riksdagen skall ge de egna partivännerna i Bräcke?
Herr talman! Jag kan tala om för Sten Svensson att jag i varje fall inte kommer att rekommendera Olof Palme att via riksdagens talarstol och Sten Svensson besvara denna organisations frågor. Detta kommer vi säkert att 95 klara upp inom partiet utan inblandning av er. Sköt ert, så skall vi klara När det gäller anställningsgarantin ställer jag än en gång följande fråga: Hur kan Sten Svensson och Per Westerberg med sådan tvärsäkerhet uttala sig om att det förhåller sig si och så med anställningsgarantin? Det har ju icke gjorts någon utvärdering. Men vi har krävt att en sådan skall göras, för att vi skall få en grund att stå på i detta sammanhang. Om anställningsgarantin inte är bra, borde regeringen själv ha tagit initiativet och talat om att det inte går att utfärda sådana här garantier. Men jag vet hur Sten Svensson och hans partivänner vill ha denna ruljans. Det är de anställda ute på arbetsplatserna som skall ta smällarna. Det skall inte finnas några garantier, utan när det inte finns jobb skall de anställda bara sparkas ut. Det är så det fungerar i det kapitalistiska samhället.

Herr talman! Det bästa sättet för oss alla att klara tryggheten på arbetsmarknaden är att se till att vi får en samhällsekonomi i balans. Det skall —- mot bakgrund av dagens diskussion om sysselsättningsgarantier — bli intressant att i den finansdebatt som vi skall ha nästa vecka höra socialdemokraterna kommentera den ekonomiska situationen. Hur skall Bernt Nilsson kunna förklara för de anställda i t.ex. skogslänen att de måste vara med och på sin skattsedel betala till andras sysselsättningsgarantier, när - socialdemokraterna inte är benägna att ge sysselsättningsgarantier till andra regioner? Skall det vara på detta sätt? Det finns anledning att här citera det brev som landshövdingen i Värmlands län Bengt Norling skrev till Olof Palme — ett brev som också måste besvaras. Han skrev: ”Det är att märka att i varvsregionerna finns en arbetsmarknad utanför varven. I Värmland finns sällan andra arbeten att söka till på de orter där företag lägger ned eller minskar sysselsättningen. Vad skiljer varvsnäringens strukturproblem från de värmländska basindustriernas strukturproblem? Våra industrier måste också bantas. Massa och papper, sågverken, gjuterier, bryggerier, verkstadsindustrin, det talas om kraftiga nedbantningar och friställningar under kommande år. Frågan är alltså vari skillnaden skulle kunna tänkas ligga. Det kan inte gälla antalet människor. Vi har i Värmland fler arbetare och tjänstemän med sysselsättningssvårigheter än vad som finns vid varven. Det måste finnas någon annan förklaring. Jag kan bara gissa tills jag fått Ditt svar. Någon har sagt mig att den enklaste förklaringen är att det bor många väljare i varvsregionerna och att det gäller för alla partier att i ett politiskt jämviktsläge före nästa val söka visa sig från sin allra bästa sida i dessa områden, även om det blir dyrt för staten och orättvist mot andra områden. Jag har viftat bort denna förklaring som i det närmaste osannolik. Genom att ge mig det rätta svaret kan Du definitivt sudda bort denna näst intill konspiratoriska tanke.” Så uttrycker sig alltså den tidigare socialdemokratiske kommunikations ministern Bengt Norling i ett brev till Olof Palme. Ja, han har skrivit till alla — Nr 164 partiledare, även till Lars Werner i vpk. Jag frågar mig: Vad är det rätta svaret? Kan socialdemokraterna ge det i den följande debatten?

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1979/80:69 har riksdagen att ännu en gång ta ställning till problemen vid omstruktureringen av varvsindustrin. Den svenska varvsindustrins framtid har diskuterats under hela 1970-talet, och de ekonomiska satsningarna på denna bransch är helt utan jämförelse. Den proposition och det betänkande vi i dag skall ta ställning till innebär ytterligare satsningar i miljardbelopp. Det råder som bekant f.n. en betydande överkapacitet i fråga om varvsproduktionen i Sverige. Varvskrisen har medfört kraftiga nedbantningar på varven inte bara i Sverige utan även i t.ex. Japan och också i västvärlden i övrigt på grund av en vikande efterfrågan. När det gäller varvsproduktionen i Sverige har den inte i tillräckligt snabb takt anpassats till den vikande marknaden. Industriminister Åsling föreslog år 1978 en nedbantning av varvsproduktionen med 30 Z men folkpartiet och socialdemokraterna begränsade förslaget i riksdagen till ca 20 96. Detta gör att vi i dag har en ännu mer komplicerad situation än om man då hade följt industriminister Åslings förslag. De senaste tre åren har varven kostat ca 12 miljarder i statsstöd i olika former, vilket gör över 500 000 kr. per anställd. Svenska Varv, som äger och driver storvarven, har lagt fram en strukturplan med åtgärder för den närmaste femårsperioden. Denna plan innehåller nedskärningar vid samtliga varv och övergång till annan produktion. Den innehåller också förslag om att Öresundsvarvet i Landskrona skall läggas ned. Regeringens förslag bygger i stort på denna strukturplan. I propositionen utlovas åtgärder av olika slag för att så snabbt som möjligt ge nya arbetstillfällen åt den arbetskraft som blir övertalig vid omstruktureringen. I det yttrande som arbetsmarknadsutskottets majoritet har avlämnat accepteras propositionens uppläggning, som innebär att regeringen till hösten skall återkomma till riksdagen med förslag dels till åtgärder för att personalutvecklingen skall kunna genomföras på ett socialt acceptabelt sätt, dels om hur sysselsättningen i varvsregionen skall främjas. Utskottet har inte kunnat ställa sig bakom det socialdemokratiska kravet på en anställningsgaranti för de anställda vid storvarven. Utskottsmajoriteten framhåller att det finns starka principiella skäl mot att statsmakterna för enstaka företag eller branscher gör åtaganden av det slaget. En sådan garanti skulle motverka vad som från alla utgångspunkter är önskvärt, nämligen att arbetskraften går över till företag med goda utvecklingsmöjligheter. Enligt uppgift finns ett flertal lediga platser tillgängliga i varvsregionerna. Man kan inte heller bortse från rättvisesynpunkten, som leder till att anställda i andra branscher och i företag på andra orter med problem också anser sig ha rätt till motsvarande garantier. Som representant här i riksdagen för ett Norrlandslän kan man inte undgå att göra jämförelser med de satsningar som gjorts vid omstrukturering av industrin i skogslänen. Var fanns ekonomisk gottgörelse av detta slag att få för de jordbrukare, skogsarbetare och vattenfallsarbetare som tvingades flytta på 1960-talet? Ingenstans har detta tidigare varit fallet. Liknande synpunkter har f. ö. framförts i det brev som landshövding Bengt Norling, f. d. socialdemokratiskt statsråd, tillställt samtliga partiledare. Enligt centerns uppfattning är det klart otillfredsställande att på det sätt som skett och så som fortfarande hävdas, t.ex. från socialdemokratiskt håll, isolera varvsfrågan från närings-, regionaloch sysselsättningspolitiken i stort. Dessa synpunkter har framförts i en motion från Börje Hörnlund m.fl. centerpartister. En viktig och beklaglig konsekvens av hela den utdragna processen är att miljardbelopp bundits i regioner med ett efter svenska mått väldifferentierat näringsliv och en hög sysselsättningsgrad. Dessa satsningar har inneburit att en felaktig näringsstruktur i dessa orter bevarats, samtidigt som de verkligt utsatta delarna av landet undandragits möjligheter att få tillräckligt stöd. Den politiska debatt som har blossat upp kring regeringens varvsproposition visar på ett ganska avslöjande sätt hur lätt stora orter och stora företag har att i utsatta lägen göra sin röst hörd. Att sysselsättningsmässigt lika betydelsefulla småföretag på mindre orter tvingas till nedläggning på grund av förhållandevis obetydliga förluster uppmärksammas oftast mycket litet. Vi vill understryka det faktum att samtliga storvarv inkl. Öresundsvarvet ligger i tätbefolkade områden med goda pendlingsmöjligheter. Skulle riksdagen ställa sig bakom det socialdemokratiska kravet på anställningsgaranti skulle det innebära att stora belopp ytterligare satsas i varvsorterna. Menar man allvar med att satsa på de svaga delarna i landet, kan man inte tolerera att dessa belopp skall satsas i ytterligare ett okänt antal år på en industri som inte har någon framtid och som ligger i en region med ett väl differentierat näringsliv. Att den enskilde varvsarbetaren kan uppleva den nödvändiga omstruktureringen som en tragedi är förståeligt, men kravet på arbete vid samma arbetsplats även i fortsättningen är tyvärr inte realistiskt. Det är en självklarhet att de traditionella arbetsmarknadspolitiska medlen skall användas på ett effektivt sätt i varvsregionerna. Detta innebär då, jämfört med anställningsgarantin, en rättvisare behandling i förhållande till andra orter i landet. Utskottet är emellertid medvetet om att det finns behov av särskilda insatser i Landskronaregionen för att skapa nya arbetstillfällen. Därvid kan det regionalpolitiska stödet användas, och utskottet utgår ifrån att tillämpningen sker generöst. Om dessa stödformer visar sig otillräckliga bör regeringen återkomma till riksdagen och inhämta erforderliga bemyndiganden. När det gäller Projekt 80 i Göteborg har utskottet inte haft något att invända mot att projektet får fortsätta någon tid in på 1981, om detta bedöms som lämpligt. Jag anser det därför felaktigt av Bernt Nilsson att utgå ifrån att regeringen skulle fatta ett negativt beslut i frågan. Av Bernt Nilssons inlägg när det gäller den socialdemokratiska prutningen av anslaget till försvaret kan man inte dra någon annan slutsats än att socialdemokraterna i verkligheten hade hoppats att regeringens förslag skulle få gehör i kammaren. Har inte socialdemokraterna större ambitioner med sina reservationer kan man verkligen ifrågasätta varför ni från socialdemokratiskt håll reserverar er. Slutligen vill jag, fru talman, med tillfredsställelse notera den positiva behandling motion 2013 angående den fortsatta verksamheten vid Lunde Varv har fått. Detta är det enda varvet utefter Norrlandskusten, och varvet har stor betydelse för sysselsättningen i Ådalen. Fru talman! Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Margit Odelsparr: Är arbetslösheten mindre i Malmö än i Värmland, eftersom Margit Odelsparr varit intresserad av att stödja Värmland? Med hjälp av statistiken kan vi påvisa att arbetslösheten är lika stor i Malmö som i Värmland. Var ligger i så fall skillnaden? Margit Odelsparr säger vidare att vi inte kan ha kvar anställningsgarantin i fortsättningen. Varför sade inte Margit Odelsparr det i utskottet? Såvitt jag vet har Margit Odelsparr varit med om att kräva en utvärdering av anställningsgarantin. Nu kommer hon i kammaren och kritiserar den och säger att den helt enkelt skall bort. Hon måste bestämma sig för hur det skall vara. När det gäller sysselsättningen vid Karlskronavarvet anklagas vi för att ha röstat bort den. Om pengarna till Karlskronavarvet var inräknade i de 2 miljarder som försvann häromdagen så borde de borgerliga ledamöterna ha vakat bättre över varandra så att ingen hade missat omröstningen. Då hade sysselsättningen i Karlskrona kunnat upprätthållas, om man nu menar någonting med det.

Fru talman! Det är riktigt, Bernt Nilsson, att arbetslösheten i Malmö kommun är relativt hög. Om man däremot ser på Malmöregionen som sådan, och räknar med orter som ligger inom pendlingsavstånd till Malmö, är arbetslöshetssiffrorna inte alls lika höga som i skogslänen. Det måste råda något missförstånd om anställningsgarantin. I utskottet har vi uttalat att vi inte vill gå med på en utvidgning av anställningsgarantin f. n. Däremot ställer sig utskottet bakom att den anställningsgaranti som beslutades 1978 skall få förlängas och gälla även år 1981. Utvärderingen har ännu inte kunnat göras, men vi har inte ställt oss avvisande till den. Däremot vill utskottet inte utvidga anställningsgarantin till att gälla nya varvsorter.
Fru talman! Arbetslösheten i Malmö är i dag lika stor som den i Värmland. Det bör vi komma ihåg när vi tar ställning i de här frågorna. Dessutom är det två mycket stora arbetsplatser i Skåne som drabbas, och bl.a. därför har vi föreslagit den här anställningsgarantin. Vi har också motiverat varför vi tycker det är skäligt att ta hjälp av den här formen av arbetsmarknadsmedel. - Utskottsmajoriteten säger, enligt Margit Odelsparr, att anställningsgarantin kan få vara kvar även 1981. Men då får nog Margit Odelsparr läsa på litet bättre vad hon skrivit under. Utskottet har sagt att anställningsgarantin kan få vara kvar, men det är regeringen som fattar besluten om den skall finnas eller inte. Eftersom regeringen över huvud taget inte tagit upp detta i sin proposition kan man utgå från att regeringen icke är intresserad av att garantin skall fortsätta att gälla. Men skall vi tolka utskottsuttalandet på det sätt Margit Odelsparr säger är vi nöjda. Då hade vi inte behövt bifoga någon reservation. När det gäller utvärderingen är jag övertygad om att hade vi icke från socialdemokratiskt håll pressat på, hade det över huvud taget icke skett någon utvärdering. Då hade det bara varit fråga om att klippa av på det sätt som exempelvis Sten Svensson rekommenderade.
Fru talman! Vad gäller anställningsgarantin och detta med arbetslösheten i Malmöregionen vill jag hävda att vi i Norrlandslänen upplever det som icke rättvist att man för vissa regioner skall kunna satsa på en anställningsgaranti men inte för andra regioner. Om man lämnar sådana garantier på vissa orter borde man vara beredd att göra det även på andra orter. Är Bernt Nilsson beredd att göra en sådan satsning? I så fall hade det funnits möjlighet att begära det för att avhjälpa situationen i Värmland. I Norrlandslänen har det ju varit ett långsamt förblödande, som kanske inte har märkts lika tydligt som omställningen på varvsorterna. Det har kanske inte gällt så många människor på en gång. När en industri i norr har lagts ned har det inte funnits möjlighet att få sysselsättning vid någon annan industri i närheten. När det gäller Projekt 80 är det riktigt att det står i utskottsbetänkandet att utskottet inte har något att erinra mot att regeringen får besluta om att projektet får fortsätta någon tid in på 1981, om det bedöms lämpligt. I det fallet förlitar jag mig på regeringen. Jag kan inte i den här meningen tolka in, som Bernt Nilsson gör, att regeringen skulle komma att fatta ett negativt beslut.

Fru talman! Låt mig, innan jag går in på det område som jag ursprungligen Torsdagen den tänkt tala om, göra ett par konstateranden beträffande uttalanden som jag " 5 juni 1980 tror är ganska beteckriande för den här debatten. Jag har på en lapp skrivit ned två citat av vad två olika socialdemokratiska företrädare har sagt här i debatten och som mycket väl speglar skälen till att vi har denna debatt i dag. Hugo Bengtsson sade att regeringen och riksdagsmajoriteten förstör förutsättningarna för Landskronavarvet som företag i och med att vi inte i samband med varvspropositionen också lägger ett förslag till ett sysselsättningspolitiskt program. Jag vill bara konstatera att de förutsättningarna redan är förstörda. Det är därför vi har att ta ställning till en varvsproposition som innehåller förslag till ganska omfattande nedskärningar. Bernt Nilsson sade att det finns risker när det gäller offshoreverksamheten. Om jag inte minns fel sade Bernt Nilsson att när affärerna inom offshoresektorn avtar får man göra nya rockader. Ja, det är alldeles självklart. Det är marknadsekonomins villkor, Bernt Nilsson, att när man inte har företagsekonomisk bärkraft i ett projekt eller en produkt —i varje fall när det gäller en produkt som är exportinriktad — får man göra rockader. Då får man också understödja de rockaderna med en näringspolitik från riksdagens och regeringens sida som underlättar dessa omställningar. Fru talman! Dagens beslut om varven kommer att bli avgörande för utvecklingen inom stora delar av landet såväl från näringslivssynpunkt som från sysselsättningssynpunkt. Riksdagen kommer förhoppningsvis efter avslutad debatt att fatta beslut i enlighet med näringsutskottets förslag. Avvikelser, i form av bifall till socialdemokratiska reservationer eller till vissa av de väckta motionerna, kommer snabbt att ge effekter som allvarligt påverkar våra möjligheter att snarast föra sysselsättningsutvecklingen på varvsorterna in i ”normala” banor igen. Som bakgrund och motiv för bifall till utskottets hemställan vill jag för kammarens ledamöter redovisa följande fakta. Arbetsmarknadssituationen på varvsorterna och i de regioner som ligger inom normalt pendlingsavstånd är väl fungerande. De arbetstagare som är anställda på varven är ofta väl utbildade och mycket kvalificerade yrkesmänniskor, som verkstadsindustrin i berörda områden har stort behov av. Åldersstrukturen på de anställda är i flera fall, t.ex. i Landskrona, gynnsam. Många företag i de här berörda delarna av landet har en god utvecklingspotential och kan om deras verksamhetsmiljö stimuleras utvecklas positivt. Fakta när det gäller lediga platser och företagens prognostiserade behov av arbetskraft visar att efterfrågan på utbildad och erfaren arbetskraft är god och att det således borde finnas goda möjligheter att under en femårsperiod finna sysselsättning för de människor som måste lämna varven. En undersökning gjord av Sveriges Verkstadsförening, som också finns redovisad i arbetsmarknadsutskottets betänkande, visar följande: anställning under en femårsperiod finns under första halvåret 1980 behov av 545 arbetare. Den genomsnittliga avgången från varvet under femårsperioden blir 584 personer, varav ca 130 kommer att gå med naturlig avgång under 1980. Kvar står således ca 450 personer. Arbetsmarknadsstatistiken för Helsingborgsdistriktet per 30 april visar också att antalet lediga platser är totalt 3 293, varav 670 platser inom tillverkande industri. Till detta kan också som konkret exempel läggas att företaget Järnkonst i Landskrona enligt uppgift söker ca 100 personer för omedelbar anställning. I Malmö, med 4 626 varvsanställda, skall varvet reduceras med 1 880 personer under femårsperioden. Detta innebär 376 personer per år. Naturlig avgång medför en reducering för år 1980 med ca 210 personer. Kvar står alltså ca 160 personer att placera i annan sysselsättning. Mot detta skall ställas att företagen inom verkstadsindustrin i Malmö med pendelområde under första halvåret 1980 enligt Verkstadsföreningens uppgifter har behov av ca 400 arbetare. Arbetsmarknadsstatistiken per 30 april visar på 3 448 lediga jobb, varav 558 inom tillverkande industri. I Göteborg finns 7 760 anställda inom varven och den varvsanknutna industrin. Dessa enheter skall minskas med 2 400 anställda under femårsperioden, vilket innebär en genomsnittlig avgång med 480 personer per år. När det gäller 1980 kommer 210 personer att sluta genom naturlig avgång, och således kvarstår 270 personer under 1980 att placera i nya anställningar. Inom Göteborg med pendelområde finns enligt Verkstadsföreningens undersökning behov av ca 2 000 personer inom tillverkande industri. I Uddevalla med Uddevallavarvets 2730 anställda skall varvet under femårsperioden minska med ca 100 anställda. Detta innebär en genomsnittlig minskning med 20 personer per år. Naturlig avgång kommer under 1980 att minska befintlig arbetsstyrka med ca 75 personer, vilket i praktiken leder till ett visst nyrekryteringsbehov för varvet under planperioden fram till 1985. Verkstadsföretagen i Uddevalla med pendelområde har under första halvåret 1980 behov av 495 arbetare inom tillverkande industri, allt enligt Verkstadsföreningens uppgifter. Tillgänglig arbetsmarknadsstatistik per 30 april visar att det finns ca 1 650 lediga platser, varav 200 inom tillverkande industri. Fru talman! De uppgifter jag här redovisat, dels från Verkstadsföreningen, dels från arbetsmarknadsmyndigheterna, bekräftar i stort varandra. Jag tycker att det säger att vi kan ha ett visst förtroende för dem. Jag har önskat läsa in dem i protokollet för att ge också utomstående en verklighetsförankrad bakgrund till att vi så starkt motsätter oss att vi i varvsområdena skulle ta till extrema åtgärder i form av anställningsgarantier etc. Det kan mot bakgrund av det tidigare sagda och med hänsyn till de människor och områden i vårt land som verkligen har grundläggande problem, exempelvis Norrbotten och skogslänen, inte vara rimligt att vi fördelar våra hårt ansträngda resurser för sysselsättning, regionalpolitik och industristöd efter marginalväljarkriterier i stället för efter de krav som verkligheten ställer. De medel som hittills har satsats och de som kommer att satsas genom dagens beslut har en storlek som får många politiker, också socialdemokrater, i sysselsättningsoch näringspolitiskt svaga områden att protestera högt eller, om inte annat är möjligt, att tyst knyta näven i fickan av ilska. Hur kan ni socialdemokrater med era krav på långtgående anställningsgarantier klara diskussionen med de människor i glesbygden som ställer berättigade krav på stöd? Här vill jag återknyta till Sten Svenssons fråga till Bernt Nilsson, för jag tycker att Bernt Nilsson kom litet för lätt undan. Det är ju inte så — förhoppningsvis i alla fall — att svaret till medlemmarna av den socialdemokratiska kvinnoklubben i Bräcke inte kommer oss till del. Vi förutsätter, Bernt Nilsson, att svaret till de socialdemokratiska kvinnorna och svaret till människorna i glesbygden i huvudsak kommer att vara detsamma. Därför hoppas vi att få en redovisning av det här och nu. Fru talman! Principen för sysselsättningsoch regionalpolitik i varvsregionerna måste vara att vi utnyttjar den situation som jag här har redovisat och satsar på de resurser som de naturliga arbetsmarknadsförutsättningarna ger. Vi får inte, som socialdemokraterna vill, föra en politik, som fördröjer möjligheten att ge de varvsanställda en långsiktigt tryggad anställning, ty detta är vad en anställningsgaranti modell s innebär. Ytterligare ett problem, fru talman, vill jag kommentera i denna debatt. Det är ett växande problem som allvarligt hotar rörligheten på arbetsmarknaden och övrig industris utvecklingsmöjligheter i varvsregionerna samt på sikt också industrins kostnadsläge i hela landet. Det gäller den löneutveckling som har ägt rum på varven under senare år. Löneutvecklingen inom verkstadsindustrin har för perioden fjärde kvartalet 1977-fjärde kvartalet 1979 medfört en löneökning på ca 12 9 till en nivå för 1979 på 29:30 kr. per timme i genomsnitt per heltidsanställd. För varven är lönenivån vid t.ex. Öresundsvarvet för 1979 32:20 kr. per timme. Förutom detta ligger enligt uppgift i varvsanställningen anställningsförmåner som inte är normala i andra jobb. En snabb löneglidning inom företag, som är statsägda och dessutom förlustbringande, måste ses såsom starkt oroande. Lönesättningen på arbetsmarknaden och i enskilda företag skall klaras av arbetsmarknadens parter. Om detta råder det ingen som helst tvekan. Mina synpunkter på detta får inte uppfattas såsom ett ifrågasättande av parternas självständighet. Men vi får inte glömma bort att staten såsom arbetsgivare är part och att vi därigenom måste ta vår del av ansvaret för denna utveckling. En onaturligt stark löneutveckling bland de varvsanställda försvårar dessas möjligheter att gå in i andra jobb och innebär också att andra företag kan få svårare att ta emot de ”löneglidningsrisker” som ligger i att anställa tidigare varvsarbetare med för dessa företag alltför höga potentiella lönekrav. Löneglidningen brukar generellt bero på ökad effektivitet och därmed höjd produktivitet, men så är tydligen inte fallet i fråga om varven. Man kan med fog fråga sig vad det beror på. Slutligen, fru talman, vill jagslå fast att vi moderater inte motsätter oss en ambitiös och omfattande arbetsmarknadspolitik i varvsområdena. Det är nödvändigt för att vi skall kunna hjälpa kommuner och människor att klara denna omställning. Men de krav som vi ställer på dessa åtgärder är att de skall vara effektiva och ge snabba resultat för berörda människor samt inte konservera en besvärande och problemfylld situation. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.

Fru talman! Jag talade om rockader i samband med offshoreverksamheten. Naturligtvis kommer denna verksamhet att vara bara en viss tid. Sedan får man gå över till att göra något annat. Problemet är att vi icke får fram tillräckligt många nya sysselsättningstillfällen. Det är på den punkten som vi skjuter in kritiken mot regeringen. Jag har talat en hel del om anställningsgarantierna, så jag skall egentligen Nr 164 inte uppehålla kammaren mer med de frågorna. Vi har ju motiverat varför vi vill ha dessa. För egen del ser jag det som en försöksverksamhet som vi så småningom måste få utvärderad. Vi representerar inte samma synsätt som Bengt Wittbom och Sten Svensson, nämligen att så snart ett arbete är slut skall medarbetaren sparkas ut — man tar inget som helst ansvar för vad som sedan händer. Jag vet inte hur ni från moderata samlingspartiet har fått del av brevet från Bräcke. Är det möjligen så att det är ställt till Gösta Bohman? I varje fall kan inte jag finna att vi inom den socialdemokratiska partistyrelsen har anledning att lämna något svar till vare sig Sten Svensson eller Bengt Wittbom. Det här får väl vår partiledare klara ut, och det gör han säkert också utan inblandning från er sida. Det talas om att man skulle sparka undan sysselsättningsgarantierna därför att lönerna vid varven är för höga. Ja, det är mycket möjligt att det är där skon klämmer. Men vem skulle i så fall våga anställa Nicolin i fortsättningen om han skulle få sparken från Svenska arbetsgivareföreningen? Eller hur skall Bengt Wittbom själv få fortsatt sysselsättning därest han inte blir omvald här? Detta resonemang tycker jag är så dumt att det tangerar det dummaste.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Hugo Bengtsson och säga att jag tyckte det var viktigt att göra ett grundläggande konstaterande att förutsättningarna för den stora produktionsvolym inom varvssektorn som vi har i detta land inte längre finns. Det är därför vi har denna diskussion i dag. Vi måste söka komma fram till ett beslut som är realistiskt och står i proportion till vad marknaden kan absorbera och vad vi med lönsamhet kan avsätta på denna marknad i form av fartyg och andra produkter från varven. Det talas om risken för att personalen lämnar Landskronavarvet. Men enligt många kvalificerade bedömningar bör Landskronavarvet vara avvecklat inom en femårsperiod, och då är det väl ganska naturligt att personalen lämnar varvet. Bara en kort kommentar när det gäller det gamla Tyskland. Jag tycker det var att ställa sig på en mycket låg nivå i debatten att anföra någonting sådant. Till att börja med var jag inte ens född när man i det gamla Tyskland drog upp linjerna för de principer man där verkade efter. Till Bernt Nilsson vill jag säga att det inte alls är fråga om att handla efter en filosofi enligt vilken man så snart någon friställs i ett företag är beredd att sparka ut vederbörande på gatan. Man behöver bara läsa in de beslut som fattats i den här kammaren på grundval av förslag från regeringen för att få klart för sig att vi aldrig bedrivit en så omfattande arbetsmarknadsoch regionalpolitik i det här landet som under den borgerliga regeringens tid till fromma för människors trygghet. 105 Bernt Nilsson säger att man skall koncentrera anställningsgarantin till de stora arbetsplatserna. Då vill jag fråga honom helt kort: Om ett företag som har kanske 50 anställda i en liten ort eller kommun men som är huvudarbetsplatsen där lägger ned och samtliga jobb försvinner — vad är skillnaden ur trygghetssynpunkt för människorna mot om en stor arbetsplats it.ex. Malmö läggs ned?

Fru talman! Det har redan sagts i debatten att socialdemokratisk varvspolitik innebär att vi stöder den omvandling som sker inom varvsindustrif. Vi är medvetna om att kapacitetsminskningar är nödvändiga. Men vi kräver samtidigt att neddragningarna skall ske på ett sådant sätt och i en sådan takt att de varken skadar företagens förmåga att överleva eller utsätter de anställda och berörda regioner för oacceptabla påfrestningar. Men det är naturligtvis klart att efter en nödvändig omställningsoch utvecklingsperiod så måste varven få en sådan styrka att de kan bära sina kostnader och bli lönsamma. För egen del tror jag på varvens framtid. Självfallet kommer det att byggas båtar även framöver. Vi har ännu i minne vad som hände 1973, då en överkontraktering av enorma mått ägde rum. Den totala ordervolymen i världen var detta år 73 miljoner ton från att året förut ha varit 30 miljoner ton och för att året därefter sjunka igen till 28 miljoner ton. 1973 års kontraktering vid varven var otvivelaktigt i mycket hög grad spekulationsbetonad och ledde självfallet till mycket höga leveranssiffror under åren 1973-1976. Naturligtvis var det detta som tillsammans med oljekrisen skapade den krisartade situationen för varven. Genom oljekrisen 1974 sjönk tonnagebehovet och kontrakteringen av båtar vid varven. Tonnagekontrakteringen nådde sin bottennivå 1978 med 8 miljoner ton men ökade 1979 till nära 17 miljoner ton. F.n. finns det ett stort intresse för produkttankers och bulkfartyg. Det visar orderböckerna vid världens varv under första kvartalet i år. Vad som också talar för en förbättring på varvsfronten är att nedskrotningen nu är större än på tio år. Den uppgår nu till 10 miljoner bruttoton. Svårigheterna för de svenska varven ligger naturligtvis i att de har stora besvärligheter när det gäller att konkurrera med världens övriga varv, framför allt när det gäller standardfartyg. Men vårt stora kunnande inom varvsnäringen bör ge oss en fördel när det gäller specialfartyg. För min del tror jag därför att det fordras uthållighet när det gäller att nå lönsamhet vid varven, och det har nämnts tidigare under denna diskussion. Men jag vill ändå gärna säga att det egentligen är denna uthållighet som jag saknar i varvspropositionen och i utskottsmajoritetens betänkande. För Kockums vidkommande innebär propositionen och utskottsbetänkandet kraftiga nedskärningar av produktionsvolymen. Antalet sysselsatta vid varvet kan enligt förslaget komma att minska med drygt 1800 under de närmaste åren. Företagsledningen och de anställda vid Kockums är överens om att en så kraftig nedskärning av produktionsvolymen innebär att företaget inte kan uppnå lönsamhet enligt de planer som avses i förslaget. Konsekvenserna av ett riksdagsbeslut enligt propositionen och utskottsbetänkandet innebär med all sannolikhet en avveckling av verksamheten vid varven i både Malmö och Helsingborg. För Malmö innebär detta nära nog katastrof. Jag tycker att industriministern är nästan cynisk när han i propositionen avfärdar nedläggningshotet genom att säga att arbetsmarknadsläget i Malmö påtagligt har förbättrats i jämförelse med situationen när riksdagen fattade beslut i varvsfrågan 1978. Jag vill påstå att detta är fel. 1978 hade vi drygt 4 000 arbetslösa i Malmö, och i dag är fortfarande drygt 4 000 arbetslösa. Jag tycker därför att allt tal om förbättrade siffror när det gäller sysselsättningen i Malmö och Malmöregionen bör upphöra. Samtidigt som denna debatt om varven pågått här i kammaren har jag fått ett meddelande om att arbetslösheten i Malmöhus län har ökat under maj månad. Antalet arbetslösa uppgick i april till 7 834, och för maj månad redovisas för Malmöhus län en uppgång i arbetslöshetssiffran till 8 529, dvs. en ökning av arbetslösheten med 695. Situationen blir inte bättre av att merparten av denna ökning av arbetslösheten gäller ungdomar. Dessa siffror visar att Malmöhus län är det enda län där sysselsättningen försämrats mellan april och maj månad. I arbetsmarknadsutskottets yttrande till näringsutskottet är man ganska klurig, för att ge sken av att sysselsättningssituationen i Malmö är bättre än den egentligen är. Arbetsmarknadsutskottet talar om att det finns lediga platser — men det är ju ingen tröst för den som är arbetslös och inte kan få det lediga jobbet. Jag sade för drygt en vecka sedan i den regionalpolitiska debatten att det i Malmö under mars månad fanns mer än dubbelt så många sökande som lediga platser inom tillverkningsindustrin. Vid det tillfället sade jag också — och jag vill gärna upprepa det här — att det är vanskligt att göra jämförelser mellan antalet lediga platser och antalet arbetslösa. I realiteten är nämligen bilden något mer komplicerad. Inom varje redovisad yrkeskategori finns det ju flera olika kompetensområden. En arbetslös verkstadsarbetare t.ex. kan därför ha svårt att finna ett passande arbete bland de lediga platser som finns för hans yrkeskategori. I arbetsmarknadsutskottets yttrande gör man ytterligare ett klurigt uttalande. Man godtar att regeringsförslaget innebär att antalet anställda vid Kockums kommer att minska med 1 800 under de närmaste åren, och det är i och för sig gott och väl att man erkänner det. Men sedan gör utskottet tillägget att detta motsvarar drygt 350 personer per år under fem år, och därefter går man in på att tala om att det skulle finnas ett behov av att rekrytera ca 400 personer under första halvåret i år vid verkstadsföretag i Malmöregionen. Jag vet inte om arbetsmarknadsutskottet vill ge sken av att det här med att 1 800 skall friställas vid Kockums inte innebär att det blir några problem. I så fall drar man en felaktig slutsats, och det verkar som om man inte riktigt förstod vidden av vad som egentligen håller på att hända i Malmöregionen. Om riksdagen i dag beslutar med en rösts övervikt enligt näringsutskottets linje så innebär det inte bara att 1 800 personer skall bort från Kockums, utan också att ytterligare minst 10000 löntagare, anställda i företag som är underleverantörer till Kockums, kommer att drabbas mycket hårt. Det är företag, företrädesvis i Sydvästskåne, som mer eller mindre lever på att ha Kockums som kund. Det är därför ganska naturligt att vi som bor i Malmöregionen reagerar inför vad som håller på att hända med sysselsättningen där. Om den socialdemokratiska reservationen nr 3 bifalls, innebär det att Kockums ges möjligheter till en sådan produktionsnivå att varvets framtida utveckling på ett bättre sätt tryggas än om det förslag som framförs av utskottet bifalls. På detta borde alla riksdagsmän från Malmö, oavsett partifärg, kunna ställa upp. Men så tycks inte vara fallet. Detta beklagar jag mycket. Ett sådant ställningstagande skulle ha betytt mycket för löntagarna när det gäller deras anställningstrygghet. Jag var tidigare helt övertygad om att Ulla Tillander, som ju kommer att delta i debatten senare, skulle slå vakt om sin hemort och rösta för vår reservation. Hon sade nämligen följande vid ett opinionsmöte som var anordnat av de anställda vid Kockums den 28 januari och som hölls på Amiralen i Malmö: ”Jag vill bara knyta an till vad som har sagts här vid flera tillfällen om gasprojektet. Det är ju det alternativ som nämnts i kväll flest gånger. Men först vill jag deklarera att jag anser det som en mycket väsentlig uppgift för de politiska partierna att arbeta för att hålla kvar Kockums på en nivå som innebär att Kockums inte kommer att avveckla sig själv. Det är nödvändigt både för Malmö kommun, för dom anställda, för varvets skull och för underleverantörernas och för hela regionens skull, att Kockums förblir ett livskraftigt varv.” Jag vill till sist säga att detta uttalande helt överensstämmer med vår uppfattning från socialdemokratiskt håll. Som jag nämnt tidigare har vi givit uttryck för den i vår reservation nr 3. Jag hoppas därför att Ulla Tillander stöder vårt förslag för att upprätthålla sysselsättningen i Malmöregionen, och jag kan på stående fot lova att det kommer att uppskattas av löntagarna i regionen.